Herr talman! Jag har inte sagt att vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet föredrar brott framför registrering. Men det vore intressant att någon gång få med dessa bägge partier som sagt nej till EU i en debatt om vad man faktiskt skall göra på det här området. En hänvisning till Interpol är ju klart otillräcklig. Alice Åström slår sig för bröstet och säger att Vänsterpartiet gör en intresseavvägning här ur integritetssynpunkt bl.a. Man gör ju ingen avvägning i den här frågan. Man säger ju nej. Det är ju ett nej utan närmare motiveringar. Man sprider resonemang som är felaktiga beträffande registreringsgrunder och annat. Konventionen innehåller ju en rad olika bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. I artikel 19, som jag rekommenderar till läsning, står det också vilka förutsättningar som finns för den enskilde att få kunskap om vad som finns registrerat. Dessutom vill jag till sist understryka att det inte är här vi avgör vilka uppgifter som skall lämnas ut till Europol. Det avgör vi ju i nästa ärende när vi bestämmer om lagreglerna för polisregistren i Sverige. Det är där den här frågan får ställas på sin spets. Jag tycker att det finns anledning att avvakta den debatten.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att debatten om det svenska polisregistret kommer att komma senare men att vi också såg med oro på den här utvecklingen. Hur länge kommer svensk polis att kunna låta bli att ha den här typen av uppgifter? Trycket kommer ju att vara att medlemsländerna behöver ha liknande register för att kunna lämna ut uppgifterna. Den debatten kommer vi att återkomma till, men vi ser redan detta som ett stort steg. Sedan gällde det detta att göra en avvägning, och att bara för att vi säger nej skulle vi inte ha gjort någon avvägning. Det är självklart att vi har gjort det. Men även frånvaron av en parlamentarisk kontroll över den här organisationen gör ju att man tvingas att göra det ställningstagandet att man inte kan använda den här typen av organisation. Göran Magnusson säger att det bara är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som för fram dessa saker i något slags vilseledande debatt. Då har Göran Magnusson inte följt debatten som har förts ute i samhället. Flera höga företrädare både inom polisen och i juristkåren pekar också på de här sakerna. Att Vänsterpartiet inte har sagt vad man skall använda sig av för att bekämpa detta stämmer inte heller. Jag har en tidningsartikel här där Esbjörn Esbjörnsson, som var ansvarig för den svenska polisens internationella samarbete under många år ända fram till 1993, säger att Europol är en helt onödig organisation eftersom det redan finns ett fungerande polissamarbete genom Interpol. Europol medför bara ökad byråkrati och minskad rättssäkerhet. Det finns många röster i den här debatten som visar på att det finns oerhörda risker med detta.
Herr talman! Det behöver kanske inte sägas att jag inte delar Esbjörn Esbjörnssons uppfattning om att det redan finns tillräckligt effektiva internationella polisorganisationer. Låt mig sedan ta upp den utveckling som kan komma och trycket mot Sverige på ändringar av olika slag. Om man skall ha en utveckling som innebär att man har likartade grunder för registrering i de nationella polisregistren och om det skall återspeglas inom Europol, måste man ju faktiskt göra en konventionsändring enligt min uppfattning. Det är inte någon förenklad process, utan då vidgar man ju ramen eller principerna för Europol, och då blir det en konventionsändring och återigen en fråga för det svenska parlamentet, liksom för alla andra parlament inom unionen. Jag tycker att man har goda möjligheter att klara den frågan där. Låt mig sedan återigen upprepa - och Alice Åström har ju samma uppfattning - att det är reglerna för de nationella polisregistren som avgör vilka uppgifter som kommer att lämnas till Europol.
Herr talman! Göran Magnusson säger att vi i Miljöpartiet är mer rädda för register än för bovar. Det är ju inte endast bovarna som registreras, Göran Magnusson. Det är ju vittnen, brottsoffer och alla människor runt omkring. Har inte Göran Magnusson förstått våra anmärkningar? Det är ju dessa människor som inte har gjort någonting och även människor där det inte ens finns en låg misstanke som registreras. Det är mot detta vi reagerar, och jag skulle vilja ha en kommentar till det och inte dessa klatschiga uttalanden. Vilka är då bovarna? Det har jag också försökt att redogöra för. Genom EU-konstruktionen skapas det ju bovar som smugglar, begår bedrägerier vid ansökning av stödpengar och mutar tjänstemän därför att EU systemets organisationer är så slutna. Den vanliga offentlighetsprincipen finns inte där och meddelarfriheten har aldrig existerat. Nu gör vi så att Sverige också tappar detta. Det är därför den organiserade brottsligheten kan breda ut sig och bovarna blir fler och fler. Även svenska bönder kan ju bilda en organisation och bedriva organiserad brottslighet. Det är detta kampen förs mot. Det är konstigt att man kan inrätta dessa register med sådana uppgifter. Den här rädslan för brottsligheten leder till en utveckling där det blir övervakningskameror på alla officiella ställen, det blir hemliga övervakningskameror, det blir analysregister med dessa uppgifter osv. Vi är rädda för att det skall bildas en polisstat. Det är inte kampen mot bovar det handlar om, utan att det etableras en polisstat genom denna rädsla.
Herr talman! Låt mig först notera att Kia Andreasson inte använde den här repliken till att ta avstånd från sin förlöpning beträffande Socialdemokraternas ideologi. Vilka grunder som skall gälla för registrering i det svenska polisregistret skall vi ta ställning till när regeringen lägger fram en proposition med avvägningen mellan olika intressen, utredningens resultat och remissinstansernas svar. När jag hör Kia Andreasson, säger mig min ganska långa politiska erfarenhet att utgångspunkten för Miljöpartiets granskning av varje handling som har med EU att göra är att man är emot EU. Nu gäller det att också i den här handlingen hitta så många argument mot EU som möjligt. Sedan hårdrar man dem så långt det över huvud taget är möjligt. Det fördunklar ju synen på innehållet i handlingarna. Man ser ju inte de fördelar som kan finnas i detta. Då blir ju avvägningen för Miljöpartiet bara ett enkelt och simpelt nej till allt som har någon anknytning till Bryssel. Det är naturligtvis en fullständigt ofruktbar ståndpunkt. Det här tänkandet framgår ju också av att man säger att all smuggling beror på att passagen över gränserna är fri för varor och tjänster, men ännu inte för människor. Ingen smuggling kommer uppenbarligen från EU:s yttre gräns, exempelvis från en del av de öster om oss liggande länderna. Det är en mycket förenklad analys som återigen bara utgår från att rör det EU - ja då är det fel. Allt skall förklaras med att det är på det sättet. Frågan om Kia Andreassons relation till bönderna skall jag inte närmare gå in på. Det får väl bönderna själva klara av.
Fru talman! Jag har aldrig sagt att det endast är den brottsligheten som ligger till grund, men det är en stor del. Enligt både kommissionens och högnivågruppens rapporter är det detta som ligger till grund. Det är alltså inte något som jag påstår. Det finns dokumenterat i dessa rapporter som vi har fått till oss i utskottet. Kritisk granskning är ju inte socialdemokraternas modell när det gäller EU. Det finns hela tiden en flathet. Man lägger sig för vilka förslag som än läggs fram på grund av att man är så väldigt tacksam att man får vara med i denna union. Det är mitt intryck. Jag skulle vilja att Göran Magnusson i den sista repliken talar om för mig hur det är med meddelarfriheten. Jag vill ha svar. Jag nöjer mig inte med det som står i betänkandet; att detta är en så komplicerad fråga att den måste utredas i andra sammanhang. Jag vill ha svar: Hur blir det med meddelarfriheten? Det är väl ett baskrav att få detta när man skriver under en konvention eftersom det betyder så mycket för vår offentlighetsprincip. Sedan vill jag ta upp det sista, det om etniskt ursprung och om att vi i Miljöpartiet skulle ha kommit med felaktiga uppgifter. Det är ju så att man genom den här konventionen nu får uppge sådana uppgifter som gäller integritetskränkande i fråga om t.ex. etniskt ursprung och sexuell läggning. Det står ju att vi får det. Det har vi inte tidigare kunnat göra. Det är alltså inget som vi har en felaktig uppgift om. Men meddelarfriheten, Göran Magnusson: Jag vill veta här i dag hur det blir med den.
Fru talman! Låt mig återigen börja med att konstatera att det inte kom något avståndstagande. Det betraktar jag som en förlöpning från Kia Andreassons sida. När det gäller meddelarfriheten har jag sagt vad som för närvarande gäller som socialdemokratisk ståndpunkt. Denna fråga är komplicerad, och den måste övervägas i ett annat lämpligt sammanhang. Skall jag göra ett uttalande för min del - och jag tror att jag kan tala också för partiets räkning - så har ju jag och vi inga ambitioner att göra några inskränkningar i meddelarfriheten. Men jag förmodar att om jag går ännu längre och garanterar och lovar, så kommer Kia Andreasson i alla fall inte att ändra inställning i fråga om konventionens antagande. Det är alltså meningslöst att driva den debatten också. Men för min del har jag inte för avsikt att under min riksdagstid medverka till inskränkningar i meddelarfriheten. När det sedan gäller registreringen på etnisk grund och vissa andra - mycket känsliga, det medger jag gärna - grunder, vill jag säga att vi inte åläggs någon skyldighet att registrera och till Europol meddela sådana registreringsuppgifter. Det avgör vi faktiskt när vi bestämmer hur det nationella registret skall se ut och konstrueras. Det är då som vi enligt min uppfattning får ta ställning till den frågan.
Fru talman! Göran Magnusson angav två skäl till att han och Socialdemokraterna inte kunde ställa sig bakom vårt krav på ett tillkännagivande till regeringen om inriktningen av det fortsatta registerarbetet. Det ena skälet var att frågan inte avgörs i dag. Det är korrekt. Där har vi precis samma uppfattning och tolkning. Vi bestämmer själva vilken typ av registrering vi skall ha, och denna fråga kommer upp senare. Men det andra skälet som Göran Magnusson angav var att vi i dag saknar underlag för ett ställningstagande. Enligt min uppfattning finns det ett underlag. Det finns en registerutredning, och det finns mycket tydliga uttalanden från justitieministern som går i precis samma riktning som registerutredningen. Det innebär att vi i dag vet att vi kommer att få ett lagförslag med möjlighet till registrering utan misstanke mot enskild individ. Jag kan därför inte tolka Göran Magnussons avstående från att visa var han och Socialdemokraterna står i denna fråga som något annat än att man accepterar denna typ av registrering. Eftersom vi redan nu vet att vi inte accepterar denna typ av registrering, är det ju rimligt att vi också informerar regeringen om detta så att arbetet i Regeringskansliet får en ny inriktning.
Fru talman! Jag skall i repliken bara uppehålla mig vid det som vi inte är ense om, nämligen frågan om underlag. Det jag menar är att det till kammaren eller riksdagen inte har presenterats något samlat underlag för en bedömning av den frågan. Det är möjligt att man inte skall hålla på praxis och traditioner och sådant, men det är ju ändå vanligt att vi i riksdagen avvaktar till dess att vi får en sammanställning av remisserna. Det kan vi i och för sig skaffa fram. Men framför allt gäller det att avvakta den diskussion som förs i en proposition omkring olika intresseavvägningar i en sådan här mycket komplicerad fråga. Socialdemokraternas ställningstagande här innebär ju inget annat än att vi vill avvakta och se argumenten och inställningen till de olika frågorna innan vi anser att riksdagen som sådan skall ta ställning. Jag gissar att Gun Hellsvik, om hon var justitieminister, inte skulle vara särskilt intresserad av att få tillkännagivanden om hur hon skall hantera den ena eller andra frågan i sin roll som justitieminister inför planeringen av propositioner till riksdagen.
Fru talman! Helt klart är det så att det finns en praxis som innebär att man avvaktar regeringens ställningstaganden. Men i vissa frågor där man har en klar uppfattning och där man samtidigt ser att arbetet pågår i en annan riktning, vore det ju egendomligt om inte riksdagen uttalade sin uppfattning. Därför vidhåller jag att jag inte kan uppfatta det på annat sätt än att vi moderater - och förhoppningsvis ytterligare partier - klart tar ställning mot en integritetskränkande registrering som inte behöver grunda sig på misstanke. Men samtidigt uppfattar jag det som att Socialdemokraterna är beredda att acceptera den typen av lagstiftning.
Fru talman! Om man har en alldeles klar uppfattning så är det naturligtvis bra att man deklarerar det. Det har ju Moderata samlingspartiet fått tillfälle att göra i sin reservation till det här betänkandet. Däremot tycker jag kanske att det vore bra om Socialdemokraternas ståndpunkt fick vara den som står i betänkandet och inte den som är Gun Hellsviks uttolkning. Denna uttolkning går ut på att vi, eftersom vi vill avvakta ett fullödigt underlag inför ett ställningstagande i de här frågorna, skulle vara för det som Moderata samlingspartiet är emot. Det är ju inte någon särskilt lyckad debatteknik egentligen. Jag accepterar Gun Hellsviks ståndpunkt och motiveringarna för den. Då tycker jag att Gun Hellsvik skall acceptera den nuvarande socialdemokratiska ståndpunkten och motiveringarna för den.

Fru talman! Det var skakande att lyssna på huvudanförandena från Vänsterpartiets och Miljöpartiets företrädare. Det värsta är att jag tror att de har rätt i det allra mesta som de säger - även om jag också är något förvånad över utfallet mot bönderna. Det tycker jag är en perifer debatt som vi inte skall ta upp här. Men vad Vänstern och Miljöpartiet har framfört här är en analys av Europol som vad jag förstår är sakligt riktig. Det är skakande och märkligt att inte fler har trängt in i det här och att inte fler faktiskt säger: Det här vill vi inte ratificera i Sveriges riksdag. Jag har strukit mycket i mitt anförande, eftersom jag tycker att Vänsterpartiets och Miljöpartiets företrädare har tagit upp mycket av det som jag hade tänkt säga. Jag kommer i stället att i huvudsak ägna mig åt riksdagens möjligheter att påverka EU. Det sades ju att vi gick med i EU för att kunna påverka. Man kan verkligen fråga sig vem det är som skall påverka. Inte verkar det vara riksdagen i varje fall. Konstitutionsutskottet har yttrat sig till justitieutskottet i frågan om Europol, därför att mänskliga rättigheter och liknande frågor ingår i konstitutionsutskottets arbete. Det borde vara självklart att fackutskotten blir informerade och rådfrågade när det gäller EU-konventioner medan vi fortfarande kan påverka regeringens ställningstaganden. Konstitutionsutskottet beslöt på ett mycket tidigt stadium att följa regeringens förhandlingar med EU länderna om just Europol, som vi tycker är en mycket viktig fråga med tanke på mänskliga rättigheter och ur integritetssynpunkt. Men konstitutionsutskottet har inte lyckats. Vi fick en första redogörelse där alla eventuella problem undveks. Därefter har vårt kansli kontaktat Justitiedepartementet för att be om information, så att vi skulle kunna påverka de tjänstemän som förhandlat för Sverige. Vi fick reda på att det ännu inte fanns något att säga till konstitutionsutskottet. Och så plötsligt är ärendet avslutat, och propositionen ligger där. Justitiedepartementet har ju hållit sig underrättat med justitieutskottet som ju har huvudansvaret för ärendet. Men den speciella mänskliga rättighetsaspekten är i detta sammanhang enligt min mening osedvanligt viktig och borde ha diskuterats ordentligt mellan konstitutionsutskottets ledamöter och förhandlarna. Jag tänker närmast på det analysregister som nu kommer att datoriseras i Europol. Även om vi bara har ett manuellt register i Sverige blir det datoriserat när det kommer till Europol. Det kommer att finnas tillgängligt för alla stater. Känsliga personuppgifter, såsom politisk åsikt, ras, etnisk grupp, religion, hälsotillstånd och sexuell läggning skall kunna registreras inte bara om brottslingar och misstänkta utan även om helt oskyldiga, nämligen brottsoffer och vittnen. Riksdagen är van vid att utan större åthävor godkänna och ratificera konventioner som regeringen förhandlat fram med andra länder. De brukar inte ha någon större eller i varje fall inte någon särskild kontroversiell påverkan inne i vårt land utan mest handla om våra relationer till andra länder. I och med att vi nu är anslutna till EU blir allt annorlunda. Nu sker den största delen av lagstiftningen inte i detta hus utan i EU. EU:s beslut blir inrikespolitik, och de lagar som vi har att rätta oss efter i Sverige kan i någon mån fortfarande påverkas av regeringen, eller snarare av de tjänstemän som finns i myndigheter och departement och som förhandlar, samt av diplomaterna i vår representation i Bryssel. Tillsammans med alla andra i konstitutionsutskottet har jag arbetat träget för att riksdagens sakutskott skall engagera sig på ett så tidigt stadium i EU frågorna att vi fortfarande kan påverka förhandlingarna. Ändringar i riksdagsordningen har kommit till stånd, och talmanskonferensen låter just nu utreda nya former för påverkan. Men jag inser numera att det faktiskt är rätt hopplöst. Vi kommer alltid på efterkälken. Det mesta som vi kan hoppas på om vi arbetar hårt är att påverka våra egna förhandlare, som i sin tur blir överkörda i Bryssel om de skulle ha en avvikande åsikt. Fru talman! Det finns emellertid ett oerhört effektivt sätt för riksdagen att sätta sig i respekt och påverka. Vi kan faktiskt låta bli att ratificera de avtal som regeringen har skrivit under. Det var det som Danmark gjorde med Maastrichtfördraget, vilket skakade om hela EU. Alla länders parlament måste nämligen godkänna när EU flyttar fram sina positioner till ett allt närmare samarbete, som det står i Romtraktaten, eller med andra ord till att ta över alltmer av de ingående staternas befogenheter för att göra EU till en federativ stat. Detta skulle verkligen ge Sveriges förhandlare råg i ryggen. De kunde hänvisa till att detta kommer folket i Sverige inte att gå med på och därmed kunna få andra länder att fundera på och modifiera sina positioner. Vi har ovanligt goda skäl att avslå propositionen om Europol. Internationellt polissamarbete sker redan, som har påpekats här, bl.a. i Interpol. Vi behöver inget poliskontor med välavlönade, skattefria tjänstemän som står över lagen och som inte kan kontrolleras. Det är farligt att skapa sådana organ. Vi kommer snart att diskutera regeringens förslag att vi skall godkänna ett protokoll om immunitet och privilegier för dessa tjänstemän. Immuniteten betyder bl.a. att tjänstemännen kan bryta mot alla de restriktioner som vi i dag tänker oss skall gälla för Europol utan att ställas inför domstol. Det gäller bl.a. förbudet att använda t.ex. politisk åsikt eller religion som sökbegrepp i dataregistren. Det faktum att man säger att man inte får inrätta registren så att det skall gå att söka på ett sådant sätt vet alla som är kunniga i datateknik att det inte går att förhindra. Om uppgifter finns där kan man alltid göra ett sökregister. Då kan man inte anklaga någon tjänsteman som använder sina register på ett annat sätt än han har rätt att göra. Fru talman! Polisen i Sverige har för små resurser. I Dalarna klagar man på att polisen inte har möjlighet att göra det som den skulle vilja göra och det som medborgarna har rätt att kräva av den att göra. Staten bör, enligt min mening, inte satsa begränsade medel på denna avlägsna organisation av tvivelaktig nytta och potentiell farlighet utan i stället förstärka vår egen polis, så att den får möjlighet att skapa förtroende och laglydnad genom närhet till människorna. Fru talman! Tillsammans med Sven Bergström och Rigmor Ahlstedt har jag motionerat om avslag på propositionen, åtminstone tills riksdagen har tagit ställning till vilka regler som skall gälla för polisens underrättelseregister. Jag har anmält en avvikande mening beträffande detta avslagsyrkande i konstitutionsutskottets yttrande. Men Centerpartiet har inte följt upp min mening i justitieutskottet. Därför har jag inget yrkande nu. Jag kommer att yrka bifall till reservation 1, som innebär bifall till vår motion Ju40, och i övrigt avstå från att delta i beslutet.

Fru talman! Jag vill klargöra det som jag sade om bönderna, så att det inte sker en missuppfattning av mitt inlägg. Vad jag menar är att tillfället ibland gör tjuven - därav exemplet. Anmärkningen var inte riktad mot bönderna i sig utan mot det omfattande bidragssystemet. Den kritiska granskningen kan vändas mot systemet att betala ut pengar. Allt detta gör att det är lätt att fuska och utföra bedrägerier. Anmärkningen var inte riktad mot bönderna i sig, vilket jag vill betona.
Fru talman! Jag vågar påstå att det förmodligen är ytterst sällsynt att en bonde medvetet fuskar. Däremot håller jag med Kia Andreasson om att reglerna är så snåriga att det är mycket lätt att missförstå och kanske räkna fel på någon kvadratmeter. Men med det sätt som Kia Andreasson har lagt fram detta verkar det som om bönderna skulle organisera sig i någon medveten fuskarorganisation. Jag tar skarpt avstånd från alla sådana insinuationer.
Fru talman! Jag menar just att de bovar som ger ett sken av den organiserade brottsligheten ibland kan vara överdrivna, därför att systemet i sig gör att människor kan framstå som bovar.

Fru talman! Jag skall inte upprepa de argument som tidigare har anförts kring de olika frågorna. Jag vill bara beklaga att Birgitta Hambraeus anser att de som inte delar hennes uppfattning om Europolkonventionen inte har trängt in i konventionen. Jag tycker att det är att underkänna de politiska kollegernas arbete i dessa sammanhang. Hur konstitutionsutskottet har förhållit sig till detta arbete har jag ingen möjlighet att närmare gå in på och inte heller någon kunskap om. Jag vill bara konstatera att konventionen som sådan skrevs på redan 1995, och den har alltså funnits tillgänglig för debatt och granskning på olika sätt. Vidare presenterade regeringen en departementspromemoria, eller departementsstencil, tidigare i år som var föremål för remissbehandling och diskussion. Det fanns då också tillfälle att delta i den debatten. Det har också varit information här i kammaren om dessa frågor, och även EU-nämnden har vid olika tillfällen haft möjlighet att hantera en del av dessa frågor. Jag vill bara notera detta. Det är kanske inget riktigt argument mot det som Birgitta Hambraeus har sagt utifrån konstitutionsutskottets utgångspunkt, eftersom jag inte riktigt kan bedöma det. Beträffande registreringen vill jag framhålla att vi inte åläggs att registrera på annat sätt än vi själva bestämmer genom ett beslut i Sveriges riksdag. De uppgifterna kan sedan överföras till Europol. Jag anser att Sveriges riksdag har god kontroll över utvecklingen.
Fru talman! Jag hoppas att Göran Magnusson har läst KU:s yttrande ordentligt. En sak som vårt kansli har tagit fram och som för mig var en nyhet är att det inte alls är fråga om huruvida vi har datoriserade register eller inte. Om vår polis har ett analysregister som förs manuellt - vilket man har, och det gäller då ytterst känsliga uppgifter - kan man bli skyldig att lämna ut det till Europol. Det här har vi alltså redan. I och med att vi i dag skulle godkänna Europolkonventionen blir vi direkt skyldiga att lämna ut uppgifterna. Jag känner sympati för Moderaternas försök att klara oss ur denna situation. Det allra enklaste sättet för oss att verkligen ta de här sakerna i rätt ordning är att nu avslå propositionen. Därmed visar vi att riksdagen inte säger ja till en sådan här oklar och farlig organisation.
Fru talman! Det är riktigt att det inte handlar om huruvida uppgifterna finns i datoriserad form eller om de kan skötas manuellt. Detta är av underordnad betydelse. Men om polisen har så integritetskränkande register som Birgitta Hambraeus här talar om, måste vi på nationell nivå fundera över om polisen skall ha sådana register eller ej. Det är ju det som är det stora diskussionsämnet. Det stora diskussionsämnet är alltså inte Europol eller ej. Om det är fråga om integritetskränkning så gäller det redan i Sverige, åtminstone enligt mitt sätt att se detta.
Fru talman! Det tål verkligen att tänka på detta. Som Moderaterna har framfört bör vi nu hindra polisen från att över huvud taget föra sådana här register. Jag vill nog instämma med dem som har sagt - det gäller också Göran Magnusson - att vi inte riktigt har underlag nog för att i dag kunna avgöra om vi omedelbart skall förbjuda polisen att ha sådana här anteckningar. Kanske skulle polisens utredningsarbete då försvåras, men poängen är att vi i riksdagen hittills har sagt att vi inte önskar få en datorisering i detta sammanhang. Om vi går med i Europol kommer registren att föras över till Europol och bli datoriserade, vare sig vi gillar det eller inte. Det är just i datoriserad form när man har möjlighet att göra sökningar, även om det är förbjudet, som det kan bli verkligt farligt och integritetskränkande. Ett analysregister kring ett speciellt fall där man tar upp namn på vittnen etc. tycker jag som lekman på området inte är lika störande som att all sådan här information förs ut till ett allmänt europeiskt register i datoriserad form.

Fru talman! Flera viktiga frågor har diskuterats här. Jag tänker ta upp framför allt frågan om meddelarfriheten, som jag inte tycker har behandlats på ett riktigt bra sätt. Gun Hellsvik tycker att det är roligt att Moderaterna har drivit integritetsfrågan i detta sammanhang. Såvitt jag förstår har hon saknat Miljöpartiet där. Vi i Miljöpartiet har ju drivit sådana frågor ganska länge. Det har vi gjort bl.a. när departementsfolk har funnits med vid förhandlingar i konstitutionsutskottet. Vi har också tagit upp dessa frågor i EU-nämnden, men kanske framför allt i konstitutionsutskottet när vi haft särskilda möten och diskuterat dessa saker. Innan Sverige blev medlem i EU sade svenska regeringsföreträdare - detta gäller också i förhandlingarna med EU - att meddelarfriheten är en omistlig hörnsten i den svenska offentlighetsprincipen. Nu har vi fått en konvention. Sverige har varit med vid framförhandlandet av innehållet. Det här innebär att vi får en tystnadsplikt som går på tvärs med den svenska meddelarfriheten, alltså med vad som är en hörnsten i den svenska grundlagen. När detta skall behandlas i Sveriges riksdag säger regeringen: I och för sig går det här på tvärs och det blir ett problem, men vi skall försöka lösa det i något annat sammanhang, någon annan gång. Om man ringer till departementet för att kontrollera när "någon annan gång" är, ges det inget svar. Det här finns nämligen inte inlagt i någon tidsplan. Det finns egentligen inga planer på att försöka lösa problemet. Först vill regeringen föra i land Europolkonventionen. Sedan, när det är för sent, skall man eventuellt ta upp frågan om meddelarfriheten. Möjligen kan man tänka sig att vänta till dess att EG-domstolen fäller Sverige i det sammanhanget. Det är ett alternativ till att verkligen göra något här. Jag tycker att det är ett märkligt sätt att hantera en viktig fråga. Göran Magnusson sade här i talarstolen att frågan har en mycket vidare effekt. Den har alltså mycket stor betydelse för svensk grundlag. Eventuellt skall detta, som sagt, senare på något sätt lösas. Faktum är att Sverige i förhandlingarna inte har drivit kravet om att värna den svenska meddelarfriheten. Faktum är att man så att säga har valt att mörka. Svenska regeringen har liksom ställt sig i ett hörn i hopp om att ingen skall se den. Detta kommer dock inte att fungera. Detta är ingen bra strategi om man verkligen vill värna en, som man säger, omistlig del av den svenska grundlagen. "I förekommande fall skall varje medlemsstat senast vid ikraftträdandet av denna konvention anta de nationella lagregler eller bestämmelser som krävs för att kunna beivra en överträdelse av diskretions eller tystnadsplikten som avses i punkterna 2 eller 3. Den skall tillse att dess regler och bestämmelser är tilllämpliga på dess egna tjänstemän som i samband med sin tjänsteutövning har kontakt med Europol." Det räcker, som Kia Andreasson bl.a. nämnde, med att Europol framställs i dålig dager för att tystnadsplikten skall kunna slå till. Det räcker alltså med att man säger att Europol inte är tillräckligt effektivt eller att en enskild svensk tjänsteman avslöjar att oegentligheter förekommer eller att det kanske begås brott inom Europol. Då skall man fällas enligt svensk lagstiftning. Sveriges riksdag och den svenska regeringen hukar dock. På något sätt låtsas man att man inte syns. Jag tycker att detta är illa och väldigt tragiskt för alla dem som kanske känner att det här är viktigt, att den svenska offentlighetsprincipen var en avgörande fråga då vi gick in i EU och att meddelarfriheten var en omistlig hörnsten i den svenska offentlighetsprincipen. Ytterligare ett problem har uppkommit i samband med hanteringen under processen här i riksdagen. När regeringen lägger fram sin proposition om Europol finns inte den formulering med som jag nyss har läst upp. När regeringen lägger fram ett förslag i Sveriges riksdag, utifrån vilket vi i riksdagen sedan skall skriva motioner och reagera, finns inte formuleringen med om att det här måste kunna beivras, att svensk lag måste ändras. Naturligtvis är effekten av detta att svenska riksdagsledamöter inte haft fullt grepp om vad konventionen innebär. Konstitutionsutskottet har därefter behandlat ett yttrande till justitieutskottet som gäller just meddelarfriheten. Inte heller när konstitutionsutskottet, Sveriges högsta organ för behandling av just grundlagsfrågor, för några veckor sedan hade sin behandling fanns texten med om att svensk lag måste ändras för att vi skall kunna följa 32 § i Europolkonventionen som handlar om tystnadsplikten. Konstitutionsutskottets yttrande var skrivet innan man kände till att den formuleringen var med. Regeringens proposition saknade en viktig del av konventionen. Sedan har justitieutskottet tagit reda på detta. Det var fel, det fattades viktiga saker. Men vårt grundlagsutskotts, konstitutionsutskottets, yttrande har justitieutskottet följt. Det borde göras ett nytt yttrande där alla fakta finns med. Jag tycker att det är en självklar anständighetsfråga, om man tar på allvar den demokratiska frågan om tystnadsplikten och meddelarfriheten. Jag yrkar mycket bestämt på en återremiss. Konstitutionsutskottet får göra om sitt yttrande då alla fakta finns på bordet och hela konventionstexten finns med. Därefter kan rimligen riksdagen återigen ta ställning till frågan.

Fru talman! Peter Eriksson påpekade i inledningen till sitt anförande att han och andra i Miljöpartiet vid olika tillfällen har uttalat sig för skydd för den personliga integriteten. Som jag sagt i mitt tidigare inlägg är jag också väl medveten om detta. Men vi har i EU nämnden, som har varit regeringens bollplank under förhandlingarna, känt oss väldigt ensamma. Vi kan också se att vi moderater är de enda som har motionerat i denna framåtriktade fråga i anledning av Europolkonventionen. Det känns väldigt positivt, eftersom vi faktiskt har möjlighet kvar att agera, att nu höra dessa positiva uttalanden. Det gör att vi moderater förväntar oss att man från övriga partier som här har uttalat sig i samma riktning som vi moderater också kommer att visa det genom tydliga motioner den dag vi får regeringens proposition rörande nya register.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt positivt att Gun Hellsvik och moderaterna börjar visa någon som helst liten kritik mot någon av alla dumheter i EU. Det här är en sådan konvention som inrymmer många problem. Jag tycker att det hade varit ännu bättre om moderaterna hade kunnat visa en kritik i några av de andra frågorna, t.ex. meddelarfriheten som jag tagit upp. Det tycker jag är en stor och viktig fråga, men här säger moderaterna ingenting, de bara följer med och låtsas som om ingenting har hänt. Visst är det bra att vi nu är överens i någon fråga. Jag har själv drivit den här frågan i konstitutionsutskottet, men det är jättebra att vi blir fler. Tyvärr tycks vi ännu inte vara i majoritet.
Fru talman! Att som Peter Eriksson kritisera EU är alldeles fel. EU blir vad medlemsländerna gör det till. Den kritik som vi framför riktar sig mot Sveriges regering, som inte utövar den påverkan som regeringen kunde.
Fru talman! Jag förstår det, men det blir också en kritik av EU eftersom vi i dag är en del av EU. Om EU utvecklas på ett sätt som vi inte tycker om blir det naturligtvis en kritik av EU. EU borde då ur den ståndpunkten förhoppningsvis bli bättre. Det är så jag tolkar det, och jag förstår Gun Hellsvik.
Fru talman! Eftersom det tycks bli en uppdelning av debattörerna i dem som är för skyddet av den personliga integriteten och andra, vill jag bara konstatera att socialdemokraterna står kvar vid att vi skall arbeta under Europakonventionen till skydd för de mänskliga fri och rättigheterna. Den är utgångspunkten även för vårt agerande. Dessvärre tycker jag att det finns anledning att säga detta efter en del inlägg i den här debatten. När det sedan gäller Peter Erikssons resonemang om meddelarfriheten framgår det av regeringens proposition att frågan bör övervägas i annat lämpligt sammanhang. Det är det som konstitutionsutskottet sedan behandlade och konstaterade att man inte har någon annan mening än den regeringen har, att det inte är påkallat med ett initiativ från riksdagens sida. Jag förstår att Peter Eriksson vill att konstitutionsutskottet skall göra om sitt yttrande så att det ligger mer i linje med vad han som, förmodar jag, var i minoritet ansåg i konstitutionsutskottet. Jag yrkar givetvis avslag på återremissförslaget.

Det är vad riksdagsmajoriteten åtminstone står för. Jag kan inte förstå annat än att det bara blir svårigheter för Sverige om vi nu säger att vi inte kan tillträda Europolkonventionen för vi måste ändra på detta. Det leder bara till att vi äventyrar hela saken om vi skall föra de förhandlingarna med EU. Denna fråga bestämmer vi själva enligt min uppfattning.
Fru talman! Jag har litet svårt att förstå Göran Magnussons resonemang. I den proposition som regeringen har sänt ut saknas en helt avgörande fråga, nämligen detta att i förekommande fall skall varje medlemsstat senast vid ikraftträdandet av denna konvention anta de nationella lagregler och bestämmelser som krävs för att kunna beivra en överträdelse av diskretion och tystnadsplikt. Den helt avgörande frågan för den svenska meddelarfriheten finns över huvud taget inte med. Man har glömt att föra in den i propositionen. Jag vill inte misstänka att det är med flit man inte har tagit in den i propositionen. När KU behandlade frågan fanns inte detta med. Det ändrar ju hela sakfrågan om det står i konventionen att vi senast vid ikraftträdandet måste ändra svensk lag. Vad jag kräver är att KU återigen tittar på frågan, har hela konventionen med och gör en ny bedömning. Fastän frågan har stor betydelse säger Göran Magnusson: Nej, det spelar ingen roll. Det här med konventionen är inte så noga, utan det skall vi kanske se senare i ett annat sammanhang. Jag tycker inte att det finns någon logik i det här,
Fru talman! Det är inte bara Göran Magnusson som säger på det sättet, utan det är regeringen som redan i propositionen noterar detta. Med anledning av det har KU uttalat att man inte har någon annan mening och att det inte erfordras något initiativ från riksdagen. Det är vad som framgår av justitieutskottets betänkande. Frågeställningen är heller inte ny. Som framgår av justitieutskottets betänkande finns det liknande bestämmelser i artikel 194 i Euroatomfördraget. I anledning av det här har regeringen konstaterat att konflikten får övervägas i annat lämpligt sammanhang.

Fru talman! KU:s yttrande är begripligt med utgångspunkten att den här formuleringen inte fanns med i konventionen. Det är begripligt med utgångspunkten att vi faktiskt inte nu behöver göra en lagändring när det gäller meddelarfriheten innan konventionen träder i kraft. Men den texten fanns inte med när KU skulle lämna sitt yttrande till justitieutskottet. Den text som gällde den här helt avgörande frågan fanns inte med när riksdagens ledamöter skulle skriva motioner på propositionen. Den fanns inte med i regeringens proposition. Är det intet rimligt att man, när man gör en bedömning av grundlagsfrågan om meddelarfriheten, har hela konventionen med? Är det inte rimligt att propositioner till Sveriges riksdag är fullständiga när de behandlas i riksdagen? Är inte då ett återremisskrav rimligt?

Fru talman! Jag måste be Peter Eriksson att förklara ännu en gång, även om han på ett pedagogiskt sätt har försökt att berätta för oss. Menar Peter Eriksson att vi när vi skrev vårt yttrande inte hade tillgång till en paragraf som riksdagen nu skall ratificera? Har inte justitieutskottet tagit annan ställning till den än att ha sagt att detta får tas upp i ett annat sammanhang? Och är det inte så - det borde jag kanske fråga fru talmannen egentligen - att vi i så fall genom votering måste ta ställning till ett sådant förslag? För mig är detta något av en nyhet. Jag var kanske dåligt förberedd, men försök att hjälpa mig till klarhet, Peter Eriksson!
Fru talman! Problemet som jag pekar på är att det sista stycket i artikel 32 i Europolkonventionen fattas. Det fanns inte med i propositionen, inte under motionstiden och inte när KU avgav sitt yttrande. Men justitieutskottet har lagt till detta sista stycke, så det finns med i det betänkande som vi behandlar här i kammaren. Jag tycker att det är ett märkligt agerande att bara lägga till saker under processen. Svenska riksdagsmän måste ju ändå fortfarande ha rätt att skriva motioner på grundval av hela propositionstexten. Men den har man inte haft tillgång till i det här fallet, om förslagen klubbas igenom i dag. Jag tycker att detta är väldigt märkligt, eftersom det faktiskt handlar om en helt avgörande fråga, om det måste göras en lagändring. Sista stycket i artikel Jag har inte den erfarenheten som Birgitta Hambraeus har av riksdagsarbete. Jag har bara varit här en mandatperiod. Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl har större erfarenhet och kan kanske förklara vad man borde göra. Men såvitt jag förstår borde det innebära att frågan bör återremitteras till konstitutionsutskottet.
Fru talman! Jag tackar Peter Eriksson. Jag ser nu vad här står, och det är alldeles uppenbart att det är en oerhört viktig del av paragrafen som har fallit bort. Jag vill fråga Peter Eriksson: Bemöter inte justitieutskottet detta någonstans? Tas det inte upp annat än med de allmänna tankarna att frågan får tas upp i annat sammanhang? Skulle vi anta detta som det nu står, är vi då inte skyldiga att lämna vår grundlagsfästa offentlighetsprincip för att uppfylla den konvention som riksdagen nu skall anta? Är det på det viset, är också jag beredd att tillstyrka yrkandet om återremiss.
Fru talman! De fulla konsekvenserna är väldigt svåra att överblicka, och det är ju det som också socialdemokraterna och majoriteten i justitieutskottet faktiskt säger. Göran Magnusson sade nyss i talarstolen att detta har en mycket vidare effekt. Det är ingen som har något totalt grepp över vilken den fulla effekten för meddelarfriheten detta har. Men det är uppenbart att när det finns en särskild punkt i konventionen som säger att man måste kunna beivra den som bryter mot bestämmelserna och att denna lagändring skall genomföras innan konventionen träder i kraft, då är detta en avgörande fråga som vi borde ha haft möjligheter att skriva motioner till och som KU borde ha haft tillgång till när vi skrev vårt yttrande till justitieutskottet om meddelarfriheten. Jag är mycket förvånad över att justitieutskottet inte har reagerat utan bara utan några vidare kommentarer lagt in texten när man har förstått att den fattades.

Fru talman! Det jag stöder mig på när jag diskuterar den här frågan om skyddet för meddelarfriheten är det som refereras på s. 12 i justitieutskottets betänkande, där man först redogör för själva sakläget. Det andra stycket avslutas med att frågan redan finns med som ett problem i Euroatomfördraget, där man har liknande bestämmelser om att den som bryter mot sekretssbestämmelserna inom ramen för Europolfördraget skall straffas. Längre ned på samma sida skriver justitieutskottet att regeringen har i propositionen föreslagit att denna fråga bör övervägas i annat lämpligt sammanhang. Det visar att regeringen också har behandlat frågan. På s. 52 i propositionen står det: "Medlemsstaterna är enligt artikel 32 p. 4 skyldiga att lagföra alla överträdelser av tystnadsplikt som avses i artikel 32 p. 2 och 3 som om de vore brott mot deras egna regler om tystnadsplikt och sekretess." Frågan är alltså berörd i regeringens proposition. Jag tycker därmed att grunden för Peter Erikssons återremissyrkande faller.
Fru talman! Det är riktigt att frågan delvis är berörd i kommentarerna till propositionen. Men den finns inte med i konventionstexten i propositionen. Om man skall läsa konventionens artikel 32 eller andra artiklar går det inte att hitta denna formulering. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att man skall kunna läsa hela konventionstexten och inte bara kommentarer till den. Dessutom är konventionstexten strängare och tydligare än den allmänna kommentaren som är insvept i ett helt annat sammanhang.
Fru talman! Men då blir det en diskussion om hur konventionstexten såg ut vid det tillfället då konstitutionsutskottet behandlade detta. För mig är det alldeles uppenbart att det var mycket enkelt att i propositionen upptäcka detta problem. Har man dessutom det utomordentligt stora intresset för grundlagsfrågorna och meddelarskyddet som Peter Eriksson har, borde frågan ha kunnat upptäckas och hanteras på ett korrekt sätt. Detta är alltså inte alls insvept i någonting annat i propositionen utan det framgår mycket tydligt vad det egentligen handlar om. Återigen: Den som med KU expertens ögon ser detta måste ju omedelbart inse vad det faktiskt handlar om.
Fru talman! Jag kan naturligtvis hålla med om att det är mitt fel att jag inte upptäckte regeringens blunder att inte ha med hela konventionstexten och att ha missat en helt avgörande fråga när propositionen lades fram. Det borde jag ha upptäckt med en gång, jag borde ha sett det när vi skrev vår motion och jag borde ha sett det i konstitutionsutskottet. Men faktum är att jag gjorde inte det, och ingen i konstitutionsutskottet såg det. Ingen av riksdagens 349 ledamöter har kommenterat saken eller förstått att det faktiskt fattades en avgörande fråga. Inte heller någon av KU:s tjänstemän eller någon av justitieutskottets ledamöter såg det. Det kommenterades inte och gjordes ingenting åt det förrän alldeles i slutet av justitieutskottets behandling. Detta är faktum. Jag tar på mig att det var mitt fel. Kanske någon annan också borde ha reagerat. Jag tycker nog att det borde ha funnits med från början. I någon mån är det Justitiedepartementets fel. Men detta går att åtgärda. Jag yrkar på återremiss, och sedan får vi göra en ordentlig behandling. Då behöver inte Göran Magnusson känna att han kör över i sakfrågan, att han struntar i demokratiskt grundläggande krav och att han sover dåligt om nätterna.

Fru talman! Jag börjar med att vända mig till Siw Persson. Problemet, Siw Persson, med registren är att vi inte längre kan bestämma själva. Det är detta som är problemet och som vi anmärkte på. Genom konventionen är vi tvingade att ge sådana upplysningar och uppgifter som vi inte tidigare har varit tvingade till. Det är därför vi måste göra en ändring i polisregisterlagen. Siw Persson skakar på huvudet. Men det står i betänkandet på s. 7 att förslaget innebär att uppgifter från såväl datoriserade som manuella polisregister kan lämnas ut utan att någon direkt begäran behöver ske. Jag vill också rikta mig till Göran Magnusson. Jag accepterar inte att Göran Magnusson påstår att Miljöpartiet framför osanningar när det gäller påståendet att vi nu är tvingade att registrera etniskt ursprung, politisk åskådning osv. Det står också i betänkandet: Genom den föreslagna lagändringen kommer svensk polis att till Europol kunna lämna uppgifter även om sådana särskilda känsliga personuppgifter som avses i vår motion. Jag tycker inte om att man påstår att vi säger något som inte är sant, för det är det. När det gäller meddelarfriheten finns en komplikation. Detta är inte en vanlig mellanstatlig konvention, utan EG-domstolen har en överordnad institution som kan göra bedömningar. Som jag uppfattar det måste vi slopa meddelarfriheten om EG-domstolen kommer in i sammanhanget. I det avseendet är ju konventionstexten helt klar. Det är ju detta som gör det hela ännu mer komplicerat. Det är ju precis den lilla människan vi värnar, Siw Persson, när det gäller registreringen. Oskyldiga människor skall inte behöva bokföras och behandlas. Det är ju den lilla människan som behöver skyddas.

Fru talman! Det står i betänkandet att vi får och måste registrera även sådana uppgifter som är personkränkande, vilket vi i dag inte har någon rätt att göra. Det är vad som står på s. 8.

Fru talman! Det som är anmärkningsvärt i hela ärendet är just att vi inte på förhand presenteras de lagar som måste till för att tillträda konventionen. Så är brukligt, men i detta fall har detta inte skett.

Fru talman! Får jag först beröra frågan om registret. Det är alltså Sveriges riksdag som beslutar om vilka uppgifter som skall registreras, precis som Siw Persson har sagt. Vi är inte bundna av den här konventionen på den punkten. När det gäller vad som har hänt eller inte hänt i konstitutionsutskottet vill jag bara tillföra debatten att konstitutionsutskottet i sitt yttrande till justitieutskottet, på s. 83 i utskottsbetänkandet, berör precis det som är problemet kring bestraffning för brott mot sekretessen kontra meddelarfriheten. Längst ned på s. 83 säger utskottet precis det jag har läst upp tidigare: "När det gäller det svenska åtagandet att lagföra Europolanställda för brott mot Europolkonventionens regler om sekretess och tystnadsplikt anser regeringen att denna fråga bör övervägas i lämpligt sammanhang. Utskottet har ingen annan mening än regeringen och anser att något initiativ från riksdagens sida i denna fråga inte är påkallat." Därefter avstyrker man motionen i denna del. Därmed borde det vara uppenbart för Peter Eriksson, som är ledamot i konstitutionsutskottet och som förutsätts ha läst yttrandet till justitieutskottet, att utskottet har haft den här frågan på sitt bord och tagit ställning och sagt att man inte har någon annan mening än regeringen. Peter Eriksson har en avvikande mening på den här punkten. Men det handlar mindre om vilket material utskottet har haft till sitt förfogande och mer om vilken uppfattning Peter Eriksson har i själva sakfrågan, nämligen att Sverige inte skall tillträda konventionen. Nu försöker han utnyttja ett något oklart sammanhang i själva materialet till att främja det som han egentligen vill, nämligen säga nej till hela propositionen. Det tycker jag inte är konstruktivt i den politiska debatten.
Fru talman! Jag tror ju att de flesta i Sveriges riksdag och de flesta andra i samhället också inser att konventioner som vi skriver under skall vi också genomföra. Det står ganska mycket om diskretionsoch tystnadsplikten i Europolkonventionen. Det är klart att vi måste genomföra det. Men problemet med det sista stycket, som inte finns med i propositionen, är att det där står när vi skall göra det och att det måste göras innan konventionen har trätt i kraft. Det finns ingen kommentar till detta. Det är det som är utgångspunkten för att man kan hävda att vi kan lösa det här någon annan gång, i ett annat sammanhang om det nu blir ett problem. Men i konventionen står det när vi skall genomföra förändringen, och den uppgiften fanns inte med i propositionen när riksdagens ledamöter skulle skriva motioner eller när KU skulle utforma sitt yttrande. Det där kommer Göran Magnusson inte ifrån. Han får acceptera att det faktiskt fattades en viktig sakinformation om konventionen i propositionen när den kom från regeringen. Jag tycker att Göran Magnusson borde kunna erkänna det.
Fru talman! Om det är som Peter Eriksson säger, kan jag erkänna sakförhållandet på den punkten. Men poängen i det här resonemanget är faktiskt att konstitutionsutskottet har behandlat problematiken. Peter Eriksson har inte accepterat majoritetens ståndpunkt, utan skrivit en avvikande mening i den här frågan. Då måste det väl ha legat fullständigt klart att det underlag som fanns gav anledning till den här debatten i konstitutionsutskottet, att det gav anledning till diskussion även i justitieutskottet. Jag vill passa på att rätta ett fel. Anledningen till att vi sköt på justeringen av betänkandet var inte den här utan berodde på helt andra omständigheter. Justitieutskottet anser sig hela tiden ha haft, jag höll på att säga full bevisning i saken och har kunnat stödja sig på grundlagsexperterna i konstitutionsutskottet. Det är en bred majoritet i utskottet som säger sig inte ha någon annan uppfattning på den här punkten än den regeringen har redovisat i propositionen och i en tidigare departementspromemoria i år kring den här problematiken. Det här är ett bekymmer. Men frågan får lösas i annat lämpligt sammanhang. Jag tror att det är ett klokt handlande av regeringen. Det finns inte anledning att sätta offentlighetsprincipen och meddelarfriheten på sin spets i den här frågan. Man får faktiskt se att det här leder fram till att vi klarar att bevara och hålla beslutskraften kvar i Sveriges riksdag beträffande offentlighetsprincip och meddelarskydd. Det tycker jag är det väsentliga i den här frågan. Jag yrkar alltså avslag på återremissyrkandet.
Fru talman! Nu äntligen, i sjunde timmen, erkänner Göran Magnusson att det faktiskt saknades ett viktigt stycke ur Europolkonventionen i propositionen när den kom till riksdagen och behandlades i konstitutionsutskottet. Det kändes mycket bra att Göran Magnusson nu faktiskt erkände detta. Hade konstitutionsutskottet uppmärksammat att detta stycke saknades, hade vi naturligtvis skrivit någonting om det. Vi hade sett till att det hände någonting. Vi hade kommenterat att det fattades viktig information. Vi hade naturligtvis gjort någonting, inte bara gått förbi det som om det inte hade hänt någonting. Jag tycker att Göran Magnusson borde hålla sig för god för att påstå att vi hade uppmärksammat detta när vi inte hade gjort det. Det har inte förts någon som helst diskussion om detta i konstitutionsutskottet. Det har kommit till efteråt.
Fru talman! Jag måste ta tiden i anspråk ytterligare ett varv. Om Peter Eriksson blir så väldigt glad över att jag har sagt att jag håller med Peter Eriksson om Peter Eriksson har rätt i att det saknades någonting må han vara glad över det. Jag tycker att det har väldigt litet med den här debatten att göra. Faktum är ju att konstitutionsutskottet på ett uttömmande och fullödigt sätt, och med avvikande mening från Peter Eriksson, har behandlat detta sakförhållande. Då förstår inte jag varför det skall återremitteras för att konstitutionsutskottets majoritet skall upprepa sin ståndpunkt och Peter Eriksson, för jag har ingen förhoppning, upprepa sin avvikande mening. Då är det väl bättre att kammaren fattar beslut i det här ärendet i dag och sedan ägnar sig åt andra väsentliga frågor i det här sammanhanget. Jag kan inte se att Peter Erikssons ståndpunkt för återremiss har någon som helst saklig relevans för det här ärendets hantering. Det framgår också av konstitutionsutskottets yttrande.
Fru talman! Det är naturligtvis möjligt att Göran Magnusson har rätt, att ingen kommer att låta sig påverkas oavsett vad det står i konventionen. Det är liksom förutbestämt att konventionen skall antas i Sveriges riksdag, oavsett innehållet i den. Men jag tycker att det är orimligt att förutsätta en sådan sak. Jag tycker att man rimligen bör förutsätta att Sveriges riksdags ledamöter skall ha full tillgång till hela konventionen när vi antar den i riksdagen. Man bör även kunna förutsätta att någon av dessa 349 människor kan bilda sig en självständig uppfattning utifrån vad texten innehåller och inte bara utifrån vad överheten säger.

Fru talman! Det sista ärendet på dagens föredragningslista gäller förslag till ny ellag. Det är i och för sig ett mycket spännande ämnesområde, men jag tror inte att jag skall behöva uppta kammarens tid särskilt länge med detta. Jag vill kommentera de två reservationer som finns avgivna i betänkandet. Låt mig först bara konstatera att ellagstiftningen till sitt innehåll har genomgått väldigt stora förändringar. När vi i början av denna mandatperiod beslöt att avreglera den svenska elmarknaden, att öppna för konkurrens genom att låta elproducenterna i fri konkurrens möta kundernas efterfrågan på en öppen och avreglerad elmarknad och tillskapa en nordisk elbörs skapades det möjligheter att utnyttja de samlade elproduktionsresurserna i de nordiska länderna på ett effektivt sätt. Detta är naturligtvis en reform som är ägnad att glädja alla elkonsumenter. Nu har elavregleringen litet grand kommit i vanrykte av det skälet att de vanliga elkonsumenterna inte riktigt känner att det har varit något lyft för deras del. Jag vill bara peka på att detta inte beror på elavregleringen, utan på de exempellösa skattehöjningar som regeringen har genomfört på energiområdet under den innevarande perioden. Det finns tecken som tyder på att regeringen, som var litet tvehågsen när det gällde att genomföra elmarknadsreformen, vill ta kliv tillbaka. Energiuppgörelsen, som vi fattade beslut om den 10 juni i år, är ett tecken på att man tenderar att återfalla i gammaldags plantänkande i stället för att anpassa sig till den nya situation som uppstår på en avreglerad elmarknad. Det ärende vi nu har på riksdagens bord innehåller också sådana tendenser. Jag tänker på den ambition som finns i regeringens lagförslag att ge staten ytterligare kontroll över utrikeshandel med el, trots att ett antal statliga utredningar, bl.a. Energikommissionen, väl har dokumenterat att statens möjligheter att ta sitt ansvar för att utöva den yttersta kontrollen och garantera den svenska försörjningstryggheten när det gäller elförsörjningen är tillfyllest. Ett tag var Socialdemokraterna inne på att man t.o.m. skulle ha något slags statligt koncessionsförfarande för varenda elaffär som ingicks över gränserna. Denna något bisarra ståndpunkt har man nu lyckligtvis retirerat ifrån. Men i det betänkande som vi nu har att ta ställning till ligger att staten i princip skall ha monopol på alla tillkommande utrikesförbindelser, alltså elkablar som går från Sverige till andra länder. Tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna har vi sagt nej till det. Vi har anvisat hur vi anser att ellagen bör vara utformad på den punkten. Den första reservationen i betänkandet, som vi moderater har avgivit tillsammans med Kristdemokraterna, handlar om förfarandet när den som har koncession för en ledningsdragning skall få den koncessionen förnyad. Det är koncessionsperioder på 40 år. I den utredning som har föregått propositionen och dagens betänkande har det föreslagits följande: Om någon har fått koncession på att dra en elledning och efter 40 år vill förnya den, skall detta vara möjligt genom ett förenklat förfarande. Regeringen har här utan några närmare motiv frångått utredningsförslaget och vill att man skall göra en fullständig miljöprövning och en fullständig prövning gentemot naturresurslagen, trots att naturresurslagen är ett lagverk som egentligen inte har tillkommit för att man skall pröva pågående användning, utan just för att pröva tillkommande projekt. Vi står tillsammans med Kristdemokraterna för uppfattningen att man bör utforma lagstiftningen på det sätt som den utredare som har tittat på frågan har föreslagit. Mot denna bakgrund, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de två reservationer som har avgivits till betänkandet.

Fru talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande NU3 Ny ellag. Med anledning av propositionen och betänkandet har det avlämnats tre motioner, och tre motioner från den allmänna motionstiden har bäring på den nya ellagen. Vi behandlar en av de äldsta lagarna, dvs. lag 1902:71 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar - den s.k. ellagen. Denna lag har varit i kraft sedan början av 1900-talet och innehåller grundläggande bestämmelser på elområdet. Huvuddragen i lagen har varit i stort sett oförändrade intill reformeringen av den svenska elmarknaden den Till grund för riksdagens beslut om att reformera elmarknaden låg bl.a. det förslag som Ellagstiftningsutredningen redovisade våren 1993 i delbetänkandet Elkonkurrens med nätmonopol. Regeringens nu framlagda förslag till ny ellag i proposition Utskottet är överens om det mesta i betänkandet, utom om två områden. Det första området gäller en motion från m och kd, där man föreslår ett enklare prövningsförfarande vid förlängning av giltighetstiden för nätkoncession i enlighet med Ellagstiftningsutredningens uppfattning. Utskottets majoritet instämmer i regeringens uppfattning i den del att prövning av ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession skall ske på samma sätt som vid ansökan om ny nätkoncession. Den andra fråga som moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har en avvikande mening i är frågan om ägande av utlandsförbindelserna. I propositionen betonas att det är angeläget att svenska producenter och större elanvändare tillförsäkras reella möjligheter att sluta avtal om kraftaffärer med köpare och säljare utomlands. Regeringen ser inget behov av att införa någon ytterligare kontroll eller reglering av handeln med el vad gäller utlandsförbindelserna. Enligt regeringen bör det dock säkerställas att enskilda företag inte ges möjlighet att monopolisera utlandshandeln, utan att denna kan ske på ickediskriminerande villkor. För närvarande ägs huvuddelen av utlandsförbindelserna av staten och förvaltas av Svenska kraftnät. Svenska kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Mot denna bakgrund är det enligt utskottets majoritet endast Svenska kraftnät som skall äga förbindelserna. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande NU3 och avslag på motionerna och reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Kampen mot den ekonomiska brottsligheten är ett av regeringens mest prioriterade områden inom kriminalpolitiken. Regeringen har också konsekvent och kraftfullt vidtagit en rad åtgärder för att stärka samhällets insatser mot denna brottslighet. Åtgärderna ingår i den strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som regeringen förelade riksdagen i april Skadeverkningarna av den ekonomiska brottsligheten är av skilda slag och drabbar såväl den enskilde som företagen och samhället. Den ekonomiska brottsligheten undergräver basen för välfärden. Den minskar respekten för skatte och bidragssystemen. Den får allvarliga konsekvenser för näringslivet genom att spelregler överträds och att konkurrens inte sker på lika villkor. Den leder till att de gemensamma resurserna inte kommer till användning för avsedda ändamål. Även brott riktade mot EU:s ekonomiska system medför stora negativa konsekvenser både nationellt och internationellt. I form av miljöbrott medför den skador på vår livsmiljö. Sysselsättning, tillväxt och priser påverkas negativt av den ekonomiska brottsligheten. Detta leder på lång sikt till att både samhällsekonomin och samhällsmoralen hotas. Att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är ett komplicerat och långsiktigt arbete. Erfarenheter både från vårt land och från andra länder visar att ett av de mest typiska dragen hos ekobrottsligheten är att den söker sig nya vägar och snabbt anpassar sig till nya förhållanden. De kriminella söker på olika sätt missbruka närings och skattelagstiftning och utnyttja svagheter i kontrollsystemen. Därför räcker det inte med enstaka isolerade åtgärder från samhällets sida. Ekobrottsbekämpningen måste drivas på stor bredd och innefatta åtgärder av många skilda slag som tillsammans verkar mot målet att minska den ekonomiska brottsligheten. En effektivare lagstiftning får exempelvis ful effekt först när de myndigheter som tillämpar lagstiftningen har blivit effektivare genom höjd kompetens och förbättrad organisation. På samma sätt gäller det att få ett samspel mellan förebyggande och repressiva åtgärder. Kontrollsystemen måste vara avpassade på ett sådant sätt att de kan fungera effektivt och rättssäkert. Näringslivet måste kunna skydda sig mot brottsliga angrepp. Herr talman! Regeringen har i dag beslutat om en skrivelse till riksdagen med en lägesrapport i fråga om bekämpningen av ekonomisk brottslighet. I rapporten redovisas en lång rad projekt inom ramen för regeringens åtgärdsprogram. Inte minst har en ökad tonvikt lagts vid det förebyggande arbetet. I detta ligger bl.a. att kontrollen effektiviseras och att myndigheternas arbetsformer utvecklas. Andra viktiga inslag i detta arbete är att utveckla samarbetet mellan myndigheter och att höja myndighetskompetensen i fråga om ekobrott. I fler fall har projekt nu avslutats, exempelvis genom att ny lagstiftning har antagits och trätt i kraft. Andra projekt är på utredningsstadiet eller håller på att genomföras. Nya projekt tillkommer hela tiden. En av de viktigaste och mest angelägna delarna av ekobrottssatsningen tar ett stort steg framåt nästa år i och med att en ny styrnings och myndighetsstruktur för ekobrottsbekämpningen inrättas. Ett huvudproblem när det gäller att höja ekobrottsbekämpningens effektivitet har hittills varit att så många olika myndigheter och andra aktörer har varit involverade i arbetet. Samordningsproblemen har varit påtagliga och svåra att övervinna, inte minst när det gäller myndigheternas prioriteringar. Det har också många gånger varit svårt att bygga upp och behålla den specialkompetens som behövs för att kunna ta itu med nya former av ekonomisk brottslighet, exempelvis databrottslighet och miljökriminalitet, eller att möta den internationella utvecklingen. Dessa problem är inte specifikt svenska utan har visat sig också i andra länder. För att möta utvecklingen tillskapas nu en ny och ändamålsenlig organisation. Den nya organisationen innebär att man skapar strukturer bl.a. åklagarväsendet, polisen och skatteförvaltningen som är skräddarsydda för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. En ny åklagarmyndighet, Ekobrottsmyndigheten, inrättas och innebär att åklagare, poliser och specialister kan arbeta nära tillsammans under gemensam ledning och inom en gemensam ekonomisk ram. Inom skatteförvaltningen påbörjas uppbyggnaden av särskilda skattebrottsenheter som kompletterar polisen. Därmed kommer man ifrån den trånga sektor som hittills funnits när det gäller att utreda vissa typer av skattebrott. Samtidigt fullföljs inrättandet av en ny struktur för statsmakternas styrning av ekobrottsbekämpningen och för samordning av åtgärderna från myndigheter från olika sektorer i samhället. Den nya strukturen innebär att statsmakterna varje år slår fast myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för ekobrottsbekämpningen och att myndigheterna samverkar omkring dessa mål och riktlinjer i ett nationellt ekoråd under ledning av Riksåklagaren. Samma struktur används också för myndigheternas återrapportering till statsmakterna. Regeringen kommer att nära följa arbetet med att inrätta den nya myndighetsstrukturen för att säkerställa att den nya organisationen finner sina ändamålsenliga arbetsformer så snabbt som möjligt. Herr talman! Även när det gäller kontrollverksamheten pågår flera viktiga lagstiftningsprojekt, särskilt inom skatteområdet. Flera har förts i hamn eller står inför sin fullbordan. Bättre regler för skattekontroll och skärpta regler om revision är några exempel. Även på andra områden pågår ett omfattande lagstiftningsarbete. Här kan nämnas att ett särskilt förslag om skärpta regler mot penningtvätt bereds inom Regeringskansliet. Reglerna om borgenärsbrott ses över liksom olika frågor om sanering av utsatta branscher. Olika åtgärder mot bolagsplundring övervägs, och ett arbete med nya regler om företagsböter samt ytterligare skärpningar i fråga om näringsförbud pågår. Åtgärder avseende brott i IT-miljö, sekretesshinder i ekobrottsbekämpningen, åtgärder mot bulvaner och en översyn av reglerna om förverkanden av vinning av brott behandlas i olika utredningar. Åtskilliga av dessa projekt bör kunna leda fram till ny lagstiftning som kan behandlas av riksdagen och träda i kraft under nästa år eller året därpå. När det gäller kompetenshöjande åtgärder pågår olika projekt bl.a. som en effekt av det särskilda uppdrag regeringen gav till de berörda centrala myndigheterna i juni 1995. Arbetet har engagerat myndigheterna inom flera områden: domstolsväsendet, åklagarväsendet, Polisen, Tullverket, skatteförvaltningen och En ny organisation för forskning inom rättsväsendets område införs nästa år genom att Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet slås samman och får ökade forskningsresurser. Satsningen innebär också en förstärkt forskning om ekonomisk brottslighet. En huvudpunkt i strategin är att också näringslivet måste ta ett ökat ansvar i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Efter överläggningar med näringslivsföreträdare har Justitiedepartementet inlett ett arbete med att, i nära samverkan med näringslivet, utreda hur näringslivet kan förbättra sitt eget skydd mot ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten är en internationell företeelse och bedrivs i ökande utsträckning genom gränsöverskridande transaktioner. Samtidigt blir den internationella ekobrottsligheten alltmer kvalificerad och får ett ökat inslag av organiserad kriminalitet. Regeringen kommer därför att lägga stor vikt vid att utveckla det internationella samarbetet, inte minst inom ramen för EU:s samarbete. Genomförandet av strategin mot ekonomisk brottslighet omfattar för närvarande mer än 50 olika projekt. Det är regeringens avsikt att fortsätta den långsiktiga satsningen mot ekonomisk brottslighet med full kraft. Det är min förhoppning att det skall finnas en bred parlamentarisk uppslutning i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Jag vill fråga justitieministern hur miljöbrotten kommer att behandlas. I tidigare skrivelser har bara konstaterats att miljöbrotten skall ingå i ekonomisk brottslighet. Men det har i skrivelserna aldrig funnits strategier eller redovisats projekt där miljöbrottsligheten tagits upp. Jag fick besked om att i den nya ekobrottsmyndigheten skulle också miljöbrotten behandlas. Senare fick jag veta att frågan skulle utredas ytterligare. Jag skulle vilja ha besked om hur miljöbrotten kommer att hanteras och deras plats i den nya ekobrottsmyndigheten. Vidare är ekobrottsmyndigheten litet förvirrad i sin organisationsstruktur. Tidigare var beskedet att ekobrottsmyndigheten helt och hållet skulle lyda under åklagarmyndigheten. I budgetpropositionen för detta år föreslås en ny struktur. Man delar upp så att storstadslänen får en egen organisation och övriga landet en annan. Vad är anledningen till att det har blivit en sådan uppdelning? Ser inte justitieministern problem med denna uppdelning i organisationen, dvs. att i storstadslänen ha en myndighet direkt under regeringen och inte under Riksåklagaren?
Herr talman! När det gäller miljöbrotten är det min uppfattning att de i viss utsträckning, kanske i ganska stor utsträckning, är ekonomiska brott. Jag tror att kampen mot dem på sikt skall samordnas med den struktur vi har för att bekämpa ekobrottslighet över huvud taget. På detta stadium har vi inte bedömt det möjligt att säkerställa tillräcklig kompetens i den nya myndighet som bildas. Vi har satsat alla krafter på att öka den totala kompetensen i vårt land när det gäller att kunna hantera miljöbrotten. Det finns ett stort behov av vidareutbildning och vidareutveckling av arbetsformer. Jag nämnde i min information att det har satsats en del samordnat på central nivå för utbildning hos olika myndigheter. Det rör bl.a. just miljöbrottsligheten. Under det centrala utbildningsråd som har inrättats har det genomförts ett utbildningsprogram som omfattar ett sextiotal poliser och åklagare som har fått en vidareutbildning i att hantera ekobrott som är miljöbrott. Jag räknar med att ökningen av kompetensen skapar möjligheter att också vidta åtgärder för att ha en bättre organisatorisk struktur för att hantera miljöbrotten. Jag kommer att återkomma till riksdagen med den frågan så småningom. När det gäller den nya ekobrottsmyndigheten kan jag förstå Kia Andreassons något förvirrade uppfattning. Intrycket kan vara förvirrande om man inte har tagit del av det resultat som det rätt omfattande arbete som har pågått längre tid har lett till. Så småningom kommer man fram till ett beslut. Då blir bilden betydligt klarare, även om jag uppfattar att Kia Andreasson har missförstått någonting. Det är icke så att den åklagarverksamhet som skall bedrivas beträffande de tre storstadsområdena i ekobrottsmyndigheten på något sätt lyder direkt under regeringen. Det gör den inte. Det är en åklagarmyndighet som lyder under Riksåklagaren.
Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för den intressanta och viktiga informationen. Det är bra att vi kommer att få en lägesrapport, och jag skall med intresse ta del av den. Jag har en fråga som kan verka liten i sammanhanget men som jag vet är svår för många köpmän i Sverige. Det är den illojala konkurrens de upplever av den tillfälliga handeln. Jag vill gärna höra om justitieministern har tagit upp den frågan i sammanhanget. Vi hade i Falun en sammankomst ordnad av Köpmannaförbundet och riksdagsmännen på Dalabänken. Där var bl.a. representanter för skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter. Det visade sig att människor som strängt taget är stora grossister far mellan olika län med stora trailers. De är i många fall direkta ekonomiska brottslingar. De kanske inte har betalat in moms eller arbetsgivaravgifter. De har personer närvarande som säger att de bara är där för skoj skull och inte får någon lön, osv. Det är oerhört svårt att spåra dessa människor. Det borde vara väldigt klart att sådant måste kunna stoppas. Såvitt jag förstår har kommunen en skyldighet att se till att den inte upplåter torgplats till oseriösa företagare. Men det kanske inte alltid är så hemskt lätt för kommunen att övervaka det i detalj. Samtidigt är det mycket viktigt för mig att säga att det finns en legitim torghandel som vi inte får försvåra för. Det gäller idrottsföreningar, skolklasser som skall åka på resa och tillfälligt vill sälja litet bröd eller att man vill sälja överskott från jordbruksproduktion, osv.
Herr talman! När det gäller tillfällig handel är det en klassisk fråga. Jag uppfattar Birgitta Hambraeus fråga som rörande ekonomisk brottslighet i anslutning till tillfällig handel. Den principiella frågan i vilken utsträckning tillfällig handel skall accepteras som en konkurrent till den stationära handeln är en fråga av näringspolitisk natur som vi inte hanterar inom ramen för bekämpning av ekobrottsligheten. Det förekommer naturligtvis en hel del ekonomisk brottslighet i samband med det kan kalla tillfällig handel. Frågan är uppmärksammad bl.a. i Branchsaneringsutredningen. Den bereds för närvarande i departementet. Jag kan inte säga någonting om vad som kan komma ut av det arbetet. Jag skulle också tro att denna fråga kan bli en av de som vi kommer att ha anledning att ägna särskild uppmärksamhet i våra överläggningar med näringslivet självt. Där har vi påbörjat ett arbete där en av näringslivet självt utpekad person har fått ett särskilt uppdrag att inventera vissa problem och komma med förslag till åtgärder om hur näringslivet självt kan skydda sig i större utsträckning. Det kommer att leda till överläggningar med näringslivet där vi fördelar ansvaret så, att jag tar på mig de uppgifter som behövs lagstiftningsvägen och i form av utveckling av myndigheternas arbete för att stödja näringslivets behov av skydd för den typen av illojal konkurrens, och näringslivet ser till sina egna möjligheter att åtgärda vissa delar av problematiken. Frågan finns med på flera olika sätt i detta omfattande arbete.
Herr talman! Justitieministern betonar starkt behovet av ökat samarbete mellan olika myndigheter i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, och det är alldeles utmärkt. Jag bara undrar på vilket sätt inrättandet av en ny myndighet skulle vara ägnat att underlätta detta samarbete. Blir det inte i stället så att man bygger upp nya murar, kapslar in en viss verksamhet i en ny myndighet, och ofrånkomligen får kompetenskonflikter och sådant? Vad är det i den nya myndighetens konstruktion, rent konkret, som är ägnat att underlätta samarbetet? Man kan t.ex. jämföra med den samarbetsorganisation som redan finns i dag, nämligen Riksenheten mot ekonomisk brottslighet, REKO. Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Det är inte bara Kia Andreasson som har missförstått den nya myndighetens konstruktion. Det tycks även justitieministerns egna tjänstemän på departementet ha gjort. I en promemoria av den 2 oktober som ligger till grund för kommittédirektiven för den särskilde utredaren står uttryckligen att myndigheten kräver vissa särlösningar med hänsyn till myndighetens särskilda roll med nationella stabsfunktioner i fråga om ekobrottsbekämpningen. "Ekobrottsmyndigheten är i vissa avseenden en myndighet direkt under regeringen.

Herr talman! Beträffande den sista frågan är det uppenbarligen svårt att fullt ut uppfatta konstruktionen av den nya myndigheten. Kia Andreasson frågade mig uttryckligen hur det kunde komma sig att åklagarverksamheten i de tre storstäderna skulle kunna bli direkt underställd regeringen och inte Riksåklagaren. Jag svarade att den inte blir det. I den del som Ekobrottsmyndigheten utgör en åklagarmyndighet och alltså fullgör åklagares funktioner lyder den under Riksåklagaren. Men därutöver har den nya Ekobrottsmyndigheten vissa uppgifter som är av annan karaktär och inte det vanliga åklagararbetet, sådant som har att göra med att utveckla hela samhällets förmåga att arbeta med ekobrott, utveckla arbetsmetoder, bedriva verksamhet som gör att vi tidigt upptäcker tendenser till ny brottslighet och utveckla metoder att angripa dem. Den typen av funktioner är icke normala åklagarfunktioner utan är av en annan karaktär. Därigenom har myndigheten också en funktion som avviker från den som övriga åklagarmyndigheter har. Därför har denna myndighet en annan ordning när det gäller anslag och direktiv från regeringen. I den delen är den som andra statliga myndigheter, inte som åklagarmyndigheten. Den består alltså av flera olika delar. Men detta är kanske litet svårt att förstå. När det gäller det ökade samarbetet handlar det om att det krävs olika kompetenser när man skall bedriva ett arbete för att bekämpa den här brottsligheten. Det har vi ju lärt oss genom de senaste åren genom mer eller mindre lyckade försök att förändra vårt sätt att angripa dessa brott. REKO har visat på att det är möjligt att komma längre om man säkerställer att olika kompetenser får möjlighet att samarbeta. Det är mot bakgrund av den erfarenhet som vi har fått från REKO:s arbete som vi har förstått att detta är rätt väg att gå. Det är det som vi vidareutvecklar. I den nya myndigheten kommer poliser, åklagare, revisorer och andra specialutbildade personer att samarbeta för att på det viset åstadkomma en möjlighet att faktiskt komma åt denna brottslighet, vilket vi ju inte har lyckats med så där oerhört väl hittills.
Herr talman! Jag tycker inte att jag fick svar på min fråga vad det rent konkret är som gör att detta utvecklings och analysarbetet sker så mycket bättre i den nya myndigheten. Varför river ni ned det som man har satsat så mycket tid, kraft och resurser på under ett par års tid för att börja från början igen och bygga upp något nytt? Den samverkan som justitieministern beskriver finns ju redan i dag och skulle gå att vidareutveckla. Varför avvecklas den? Varför, rent konkret, blir Ekobrottsmyndigheten så mycket bättre?
Herr talman! Jag försökte faktiskt svara konkret. Nu blandar Christel Anderberg återigen ihop de olika delarna av den nya myndighetens verksamhet. När det gäller att samarbeta kring utredande av brott vidareutvecklar vi detta i den nya myndigheten. Men det är precis i enlighet med samma principer som låg till grund för inrättandet av REKO. Men i fråga om att utveckla arbetet rent principiellt - hur samhället skall skydda sig mot ekonomisk brottslighet och ha en framförhållning för att veta hur den utvecklar sig för att inte alltid vara andre man på brottet utan ha möjlighet att förutse och förebygga den brottsliga verksamheten - är det ingenting vi river ned, eftersom det inte finns i dag. Det är något helt nytt vi bygger.

Herr talman! Christel Anderberg har frågat om jag är beredd att dra tillbaka regeringens förslag att inrätta Ekobrottsmyndigheten den 1 januari 1998. Inledningsvis vill jag påminna om att det vid flera tillfällen från bl.a. riksdagen har framhållits att ekobrottsbekämpningen måste bli effektivare. En särskild myndighet för ekobrottsbekämpning har sedan länge diskuterats och rymmer avgörande fördelar när det gäller att ta ett samlat grepp om ekobrottsbekämpningen, både i operativt hänseende och i fråga om samordningen med alla berörda aktörer på området. Också i flera andra länder har särskilda ekobrottsmyndigheter inrättats. Regeringen har därför i budgetpropositionerna för 1997 och 1998 föreslagit att det inom åklagarväsendet inrättas en ny myndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Förslaget till en ny myndighet som enbart sysslar med ekobrottsbekämpning har sitt ursprung i regeringens ekobrottsberednings rapport om en effektivare ekobrottsbekämpning. Den ursprungliga tanken var att det här skulle bli fråga om en självständig myndighet i förhållande till bl.a. åklagarväsendet. En ny myndighets organisation och struktur är emellertid något som kräver en noggrann analys av olika alternativ. Allteftersom beredningen av ärendet fortskridit har också Ekobrottsmyndigheten antagit klarare former. Myndigheten har slutligen utformats som en åklagarmyndighet inom åklagarväsendet med särskilda uppgifter att samordna bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Bildandet av Ekobrottsmyndigheten innebär att man i en myndighet för samman åklagarväsendet och polisväsendet när det gäller bekämpningen av ekobrott i de tre storstadslänen. När det gäller resten av landet får myndigheten ett samordningsansvar för ekobrottsbekämpningen. Ekobrottsmyndigheten har utöver detta andra viktiga uppgifter när det gäller att samordna och utveckla samhällets kamp mot ekobrott, t.ex. initiativ till myndighetsgemensamma aktioner och utarbetande av lagförslag rörande ekobrott. Myndighetens uppgifter och konstruktion gör enligt min mening att en särskild styrnings och anslagsmodell bör väljas. För att kunna få en samlad bedömning av Ekobrottsmyndighetens verksamhet har regeringen i budgetpropositionen för år 1998 föreslagit att myndigheten får ett eget anslag. Myndighetens chef skall ha ansvaret för verksamheten och för dem som arbetar vid myndigheten. Det är även myndighetens chef som ansvarar för verksamhetens utveckling. Ekobrottsmyndigheten skall vidare genom ett eget regleringsbrev åläggas krav på återrapportering som redovisas i en egen årsredovisning. Ekobrottsmyndigheten är när det gäller åklagarverksamhet som bedrivs vid myndigheten en åklagarmyndighet under Riksåklagaren. Detta gäller självfallet de judiciella frågorna men även i övrigt är det viktigt för åklagarpersonalen att myndigheten är en del av åklagarväsendet. Likaså kräver polisverksamheten vid myndigheten en stark samhörighet med polisväsendet. Det hindrar emellertid inte att det är Ekobrottsmyndighetens chef som har det totala ansvaret för verksamheten vid myndigheten. Den föreslagna myndigheten har en organisatorisk lösning som ger fördelar i fråga om en gemensam operativ ledning, kompetens och resurssäkring. Att Ekobrottsmyndigheten i vissa avseenden skulle vara överställd Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen vill jag helt tillbakavisa. Den valda lösningen kräver självfallet ett nära samarbete med de berörda myndigheterna. Det är viktigt att Ekobrottsmyndigheten blir en attraktiv myndighet att arbeta vid. Det är något som Ekobrottsmyndigheten, Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen måste arbeta aktivt för bl.a. genom att utveckla en gemensam syn på komptensutveckling och karriärmöjligheter. Naturligtvis måste också förutsättningar skapas för en rörlighet av personalen mellan verksamheterna. Det har från flera håll påpekats att det är viktigt för den enskilde arbetstagaren att känna samhörighet med övriga åklagare respektive poliser och att ha möjlighet att efter en tid gå över till en annan myndighet inom samma verksamhetsområde. Jag är övertygad om att det genom de åtgärder som jag nu nämnt kommer att skapas förutsättningar för en god personalförsörjning. Regeringen avser också att i regleringsbreven följa upp personalförsörjningsfrågorna. I första hand kommer den personal som i dag sysslar med ekobrott i de berörda länen att få erbjudande om att följa med verksamheten till Ekobrottsmyndigheten. Antalet anställda som berörs täcker huvuddelen av Ekobrottsmyndighetens personalbehov. För att underlätta för utredaren i hans arbete att därutöver anställa personal fram till den 1 januari 1998 har regeringen beslutat om en anställningsförordning som innebär att reglerna om bl.a. Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet tillfälligt kan frångås. En särskild anställningsförordning är inte alls ovanlig vid bildande av nya myndigheter. När Ekobrottsmyndigheten väl är inrättad kommer däremot samma regler om anställning att gälla för åklagarna där som för övriga åklagare. Christel Anderberg talar också om grava felkalkyler när det gäller Ekobrottsmyndighetens anslagsbehov. Jag vill därför nämna att det är Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen som till Justitiedepartementet gett in en beräkning av vilka resurser som nu används till ekobrottsbekämpning. Underlaget har sedan analyserats och diskuterats med utredaren och företrädare för de två myndigheterna. De medel som nu förs över till Ekobrottsmyndighetens anslag är resultatet av det arbetet och har accepterats av såväl utredaren som Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Utöver dessa medel tillförs anslaget enligt förslaget i budgetpropositionen för 1998 dessutom 45 miljoner kronor som främst avser att täcka kostnaderna för stabsfunktioner och viss nyanställning av specialister. Påståendet att medlen inte ens skulle täcka grundlönerna har jag därför mycket svårt att förstå. Det återstår visserligen inte mycket tid fram till den 1 januari 1998. Det kan inte förväntas att alla frågor kring Ekobrottsmyndigheten är lösta till dess. Vid bildandet av en ny myndighet är det dock naturligt att vissa frågor kan lösas först efter det att verksamheten har påbörjats. Som svar på Christel Anderbergs fråga vill jag säga att det enligt min mening vore fel att nu skjuta

Herr talman! Det är, som vi under informationsstunden nyss konstaterade, svårt att få ett grepp om den nya myndigheten och dess struktur. Det känns litet grand som att slåss mot väderkvarnar. Inför riksdagen hävdar regeringen att det är fråga om en myndighet inom åklagarväsendet. Men som framgår av den promemoria som jag citerade ur är det inte mer än halva sanningen. Det är ju också fråga om en central förvaltningsmyndighet, direkt under regeringen och med ett eget anslag - låt vara med vissa åklagarfunktioner. Den försöker regeringen nu med skohorn pressa in i det regelsystem som styr åklagarverksamheten och brottsbekämpningen i övrigt. Det återstår för justitieministern att klargöra hur en sådan lösning skulle kunna vara förenlig med grundläggande principer om åklagarväsendets självständighet och rollfördelningen inom den offentliga förvaltningen. Justitieministern och jag är överens om en sak, nämligen att ekobrottsbekämpningen måste bli effektivare. Den politiska skiljelinjen går dock vid frågan: Är ständiga omorganisationer verkligen rätta sättet att åstadkomma detta? Tvärtom är det ofrånkomligt att varje omorganisation tar mycken tid och kraft i anspråk - resurser som härigenom undandras den operativa verksamheten. Riksenheten mot ekonomisk brottslighet, REKO, är just en sådan samarbetsorganisation som justitieministern efterlyser. Det tog ungefär ett år att bygga upp den här verksamheten från grunden. Varför inte bygga vidare på den struktur som byggts upp genom REKO? Med ett anständigt tillskott av resurser skulle det bli en för ändamålet väl fungerande organisation. REKO har vissa inbyggda svårigheter, t.ex. ett splittrat ledningsansvar, men samma problem är på väg att byggas in i Ekobrottsmyndigheten. Åklagarna och poliserna hos EBM är inte anställda där. Ändå skall chefen för EBM ha det samordnade arbetsledningsansvaret. Kan man både ha och inte ha ett arbetsgivaransvar? RPS ges t.ex. befogenhet att leda polisverksamheten inom EBM:s område och att meddela föreskrifter för denna verksamhet. RPS förfogar emellertid inte över de budgetmedel som skulle göra det möjligt för polisen att leva upp till de bindande föreskrifterna, utan det gör EBM. Hur är det tänkt att den kompetenskonflikten skall lösas? Samma förhållande gäller för övrigt Riksåklagaren kontra åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten. Om tiden medgav det skulle jag kunna räkna upp ett stort antal konstitutionella, judiciella, administrativa och praktiska problem som pockar på en lösning; detta innan en omorganisation borde sjösättas. Ett antal tunga remissinstanser har länge pekat på dessa problem. Flertalet är fortfarande olösta. Justititeministern hävdar att EBM har antagit klarare former allteftersom beredningen av ärendet har fortskridit. Denna klarhet har dock hittills inte spritt sig utanför Regeringskansliet. Oklarheten är påtaglig inte minst bland dem som är närmast berörda. Regeringens utspel med den nya myndigheten har förorsakat strömhopp på både åklagar och polissidan - en förlust av kompetens som Sverige inte har råd med. Varför kan regeringen inte vänta med att inrätta EBM tills förberedelserna fortskridit så långt att alla berörda, inklusive riksdagen, vet vilka villkor som skall gälla konstitutionellt, verksamhetsmässigt och personaladministrativt?
Herr talman! När Ekobrottsberedningen i sin rapport Effektivare ekobrottsbekämpning föreslog att riksenheten skulle upphöra och ersättas med en ny myndighet - Ekobrottsmyndigheten, som skulle vara en självständig kombinerad åklagar och polismyndighet under regeringen - kritiserades detta förslag kraftigt av tunga remissinstanser. I regeringens skrivelse Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten ger regeringen ett intryck av att den har tagit till sig kritiken och anger att det "inom åklagarväsendet inrättas en ny myndighet, Ekobrottsmyndigheten". Vid behandlingen av regeringens skrivelse utgick justitieutskottet från att det regeringen hade uttalat i sin skrivelse också var regeringens avsikt. I utskottets betänkande säger man: "Utskottet instämmer - mot bakgrund av bl.a. remissinstansernas synpunkter - i regeringens bedömning att Ekobrottsmyndigheten bör inordnas som en självständig myndighet inom åklagarväsendet. Därigenom knyts myndigheten på ett naturligt sätt till den organisation för brottsbekämpning som redan existerar." En bred majoritet i riksdagen ställer sig bakom utskottets skrivning i betänkandet. Utskottets, och därmed riksdagens, mening, att Ekobrottsmyndigheten skulle inordnas inom åklagarväsendet, tydliggörs genom att den enda ledamot i utskottet som pläderade för en myndighet direkt underställd regeringen reserverade sig. I årets budgetproposition kan vi läsa att en åklagarmyndighet inom åklagarväsendet inrättas. Så långt är allt frid och fröjd. Om man läser vidare finner man att EBM får ett eget, från åklagarorganisationen avskilt, anslag. Det normala är ett anslag för en myndighet. På rättsväsendets område är hittills enda undantaget att säkerhetspolisen har ett från polisorganisationen skilt anslag. Nu börjar man undra. Ekobrottsmyndigheten upprättad inom Justiedepartementet den 2 oktober 1997 får vi svart på vitt på att riksdagens tydliga uttalande, att EBM skulle inordnas i åklagarväsendet, inte är något som regeringen anser sig behöva följa. I promemorian kan vi om EBM:s ställning - Christel Anderberg har tidigare pekat på en del av detta - läsa följande: Ekobrottsmyndigheten skall vara en åklagarmyndighet och ingå i åklagarväsendet. Det hindrar inte att vissa särlösningar kan behövas med hänsyn främst till myndighetens särskilda roll med nationella stabsfunktioner i fråga om ekobrottsbekämpningen. Vidare sägs: Ekobrottsmyndigheten är i vissa avseenden en myndighet direkt under regeringen. Myndigheten kommer därför att få foga över ett eget anslag och kommer också att få ett eget regleringsbrev. Herr talman! Jag kan tycka att det är lustigt att upptäcka att jag har blivit lurad på Kiviks marknad. Men det beror på att ingen annan drabbas av att jag förlitat mig på en försäljares ord. Men att finna att regeringen inte bryr sig om vad Sveriges riksdag har beslutat och med ordridåer lurar på Sveriges riksdag en obegriplig konstruktion för ett så viktigt värv som ekobrottsbekämpningen är inte lustigt. Herr talman! Jag skulle vilja höra hur justitieministern förklarar hur en, enligt regeringens material, särskild myndighet under regeringen kan vara detsamma som en, enligt justitieutskottets betänkande, inom åklagarväsendet inordnad myndighet.
Herr talman! Den grundläggande frågan hos både Christel Anderberg och Gun Hellsvik är: Varför skall vi ha en myndighet som både är en åklagarmyndighet och en myndighet som dessutom har särskilda uppgifter för att utveckla vårt samhälles möjlighet att bekämpa ekonomiska brott. Gun Hellsvik säger att riksdagen fattade ett beslut om en självständig myndighet inom åklagarväsendet. Det förslag som vi kommer med innebär en självständig myndighet inom åklagarväsendet, men förslaget innehåller en del till, nämligen en myndighet som får särskilda uppgifter för att utveckla våra möjligheter att bekämpa ekobrottsligheten. Gun Hellsvik känner sig lurad. Jag måste faktisk ställa frågan: Vad är det som gör att moderaterna är så rädda för att vi vid sidan av att vi utvecklar åklagarfunktionen i vårt dessutom inrättar en myndighet som får ett särskilt uppdrag att bekämpa ekobrottsligheten och utveckla den verksamhet som finns inom olika myndigheter? Varför är ni så rädda för detta?
Herr talman! Jag kan direkt ge justitieministern ett skäl till att vi är så rädda. Vi tror nämligen att den särskilda utredaren har räknat fel på pengarna. Vi tror att det som vi skådar här bakom allt fagert tal i själva verket är en i omorganisationens form förklädd ambitionssänkning på det här området. Justitieministern talar om ett tillskott på 45 miljoner till verksamheten, men det stämmer inte. Enligt budgetförslaget tas det 110 miljoner från Polisens anslag och 56 miljoner från åklagarväsendet. Därtill kommer ett tillskott på 15 miljoner. Det ger summan 180 miljoner. Det är vad budgetpropositionen säger. Det är i stort sett de resurser som finns i dag. Utgångspunkten är således att den organisation som i dag har skapat besvärande balanser i fortsättningen skall klara inte bara de nuvarande utan dessutom ett antal nya arbetsuppgifter med i stort sett oförändrat anslag. Till detta skall läggas att EBM kommer att ha en chefstäthet som åklagarväsendet aldrig tidigare sett maken till. Det kommer att finnas ett stort antal befordrade åklagare och poliser som kostar pengar men som inte har några operativa uppgifter. Därför är vi så oroliga för detta, justitieministern. Vidare kommer det att bli nödvändigt att bygga upp dubbla personal och ekonomiadministrativa system. Den av regeringen valda modellen leder till betydande administrativa merkostnader, resurser som borde komma den operativa verksamheten till godo i stället. Vad sedan gäller tjänstetillsättningen, som justitieministern var inne på i svaret, vill jag bara säga att det är en mycket ringa tröst för åklagarna att regeringen har beslutat om en anställningsförordning som innebär att reglerna om Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet helt kan frångås. Även om förfarandet på det här sättet blir hjälpligt lagligt undrar man: Var finns moralen? Tycker justitieministern verkligen att staten som arbetsgivare skall behandla sina anställda på det här sättet? Inser justitieministern vilka signaler det sänder ut till organisationen att man med sparkande av den kvinnliga chefen för statsåklagaren för speciella mål tillsätter en manlig skattechef som generaldirektör och chef för en åklagarmyndighet med avsevärt högre lön än vad Riksåklagaren har? Denne generaldirektör går sedan och handplockar folk till den nya myndigheten, företrädesvis skattefolk så här långt, t.ex. en civilekonom utan juridisk skolning som chef för den juridiska enheten. Kan justitieministern hysa någon förståelse för att det här väcker viss oro inom organisationen? Riksdagens revisorer talar i sin genomgång av samhällets åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten om att det är påfallande hur mycket den här verksamheten står och faller med att det finns eldsjälar. De har så rätt i den bedömningen. Tror justitieministern att eldsjälar fortsätter att vara eldsjälar efter det att de blivit utsatta för den här behandlingen i ett par års tid?
Herr talman! Jag kan ge en ytterligare vinkling på varför vi är oroliga. Alla talar om samordning. Men det förslag och det underlag som vi har tillgång till tyder på att vi riskerar att förlora, eller i varje fall bryta, en fortsatt positiv utveckling till ökad samordning, att vi i stället riskerar att få en splittring. Jag är väl medveten om justitieministerns taktik att försöka få oss moderater att framstå som att vi inte är intresserade av ekobrottsbekämpningen. Men om det hade varit så att det just var vi och inga andra som var så oroliga, hade det i och för sig inte behövt betyda att vi hade fel. Det är inte så ovanligt. Vi kan ta Bejerot som ett exempel som ensam slogs mot en liberaliserad narkotikapolitik. I dag säger väl alla: Tack och lov att han slogs. I det här är vi faktiskt inte ensamma. I informationsstunden nyss fick justitieministern en fråga från Kia Andreasson, som företräder Miljöpartiet, som visar att även där finns en oro. Det finns en folkpartimotion där man också pekar på precis samma sak. Vi är alltså en del som hyser samma oro. Det vi oroar oss för är att vi splittrar bekämpningen av ekobrottsligheten. För Ekobrottsmyndigheten blir i stort sett den brottslighet kvar som gömmer sig bakom synbart traditionell affärsverksamhet, men vi vet alla att ekobrottsligheten finner olika saker att gömma sig bakom och ger sig olika uttryck. Vi tappar bort narkotikahandeln och miljöbrotten. Allra sist: Om nu justitieministern hävdar att det här är inordnat, måste jag fråga hur justitieministern kan förklara att Ekobrottsmyndigheten skall ge in en egen årsredovisning till regeringen. Den skall alltså inte ingå i RÅ:s årsredovisning till regeringen.
Herr talman! Låt mig börja med den sista frågan. Varför ge en egen årsredovisning? Jo, antagligen därför att Gun Hellsvik skall få svar på alla sina frågor hur det blev med Ekobrottsmyndigheten, hur det gick med kampen att bekämpa ekobrotten och utveckla våra möjligheter att bekämpa den, vilka resurser som lades ned på vad och vad resultatet av de insatserna blev. För att kunna svara på de frågor som jag är övertygad att Gun Hellsvik och Christel Anderberg kommer att ställa om ett år måste vi ha en särskild redovisning så att vi verkligen kan se resultatet, inte minst för att kunna utvärdera och utveckla det hela vidare. Jag tror inte ett ögonblick att man vid varje tidpunkt vet exakt vilket som är det bästa sättet att göra. Man måste ta steg för steg, och det är väldigt viktigt att man gör utvärderingar. Då gäller det att man har bra redovisningar. Det är detta som är bakgrunden. Chistel Anderberg sade att man inte är rädd för den nya myndigheten som sådan, utan man är oroad för att vi har räknat fel på pengarna. Jag tror att Christel Anderberg skall gå tillbaka och studera siffrorna en gång till. Denna myndighet tar över vissa funktioner från de myndigheter som finns i dag. Det betyder att man tar över deras pengar och så långt det är möjligt den personal som arbetar där. Därutöver tillförs den nya myndigheten särskilda medel för de ytterligare rekryteringar som behöver göras och de ytterligare funktioner som den har. Jag tror inte att de som har arbetat med den ekonomiska sidan har räknat så totalt fel. Däremot är det kanske svårt att orientera sig i siffrorna. Jag förstår inte riktigt Christel Anderbergs påstående om att det blir en stor chefstäthet utan operativa befogenheter. Det är klart att chefer och åklagare i högre befattningar har operativa funktioner, självfallet. Jag förstår inte heller aversionen mot att det rekryteras människor med hög kompetens och att de får höga löner. Inte minst för att detta kommer från moderat håll blir man förvånad över den typen av påpekanden. När det gäller tillsättandet av tjänsterna har utredaren anlitat en expertgrupp. I denna sitter personal från bl.a. Riksåklagaren och andra åklagare. Underkänner Christel Anderberg totalt det arbete som denna expertgrupp utför? Gun Hellsvik är rädd för att detta innebär en splittring av bekämpningen av ekobrotten. Jag kan inte förstå den invändningen. Den saknar varje som helst förankring i den verklighet som vi talar om. Vad vi talar om är just att vi skall samla våra krafter så mycket som det går i ett så pass litet land som Sverige ändå är för att bekämpa någonting som är väldigt svårt. Precis det som Gun Hellsvik sade, sade jag tidigare i min informationsstund, att vi talar om en brottslighet som inte är statisk, utan det är fråga om en brottslighet som utvecklas för varje dag. Det är en brottslighet där det i dag kan ta lång tid för myndigheterna att över huvud taget komma på att man om några år kommer att upptäcka ett mycket svårt och stort problem, inte minst för det seriösa näringslivet. Vi vill ha en myndighet som har möjligheter, resurser och kompetens att ligga steget före och att i förväg upptäcka olika hot. Det kräver att man organiserar och samordnar verksamheten på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. Det finns en hög ambition, men jag kan inte garantera att det hela blir perfekt från början. Men vi skall ju inte avstå ifrån att försöka att åstadkomma någonting som är effektivt och bra. Annars blir det inte riktigt trovärdigt att vi vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Det finns en väldigt tydlig trend i Sverige i dag, och den kommer säkert att bli övertydlig den dag som regeringen lägger fram den lägesrapport som justitieministern aviserade för en halvtimme sedan. Trenden är att den fiskala verksamheten flyttar fram sina positioner genom ett stort antal förslag om utvidgade befogenheter. De rättsvårdande myndigheterna får i motsvarande mån stå tillbaka. Justitieministern företräder ju världens mest jämställda regering som ofta framhåller att hälften av statsråden är kvinnor. Men tror inte justitieministern att det finns en risk för att detta kan bli kontraproduktivt, när det blir allt tydligare att de kvinnliga statsråden inte förmår hävda sina revir gentemot grabbarna i Finansdepartementet?
Herr talman! Det där förstod jag faktiskt inte. På vilket sätt har jag inte lyckats hävda mitt revir mot grabbarna i Finansdepartementet? Här har jag skapat möjligheter att utveckla just det som är en av kärnfrågorna för mig och Justitiedepartementet, nämligen möjligheterna att bekämpa ekobrottslighet och komma åt skattefusk. Jag utnyttjar inte bara de myndigheter och de resurser som ligger under Justitiedepartementet. Jag har lyckats att vidga min intressesfär ända in i Finansdepartementet och dess myndigheter. Jag skulle vilja säga att det är ett gott betyg åt ett kvinnligt statsråd.

Herr talman! Per Westerberg har ställt tre frågor med anledning av tunnelbygget genom Hallandsåsen rörande mitt förtroende för Banverket, om jag avser att pröva alternativa järnvägssträckningar samt om jag avser att tillsätta en kommission som skall föreslå fortsatta åtgärder. Det som hänt vid bygget av järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen är djupt tragiskt. De pågående polisutredningarna får visa om brott begåtts och hur ansvaret skall fördelas. Jag känner starkt för dem som drabbats av giftutsläppen, och det är av yttersta vikt att de ersättningskrav som enskilda och andra har med anledning av tunnelbygget skyndsamt regleras. För mig är det självklart att byggande av järnvägar och vägar skall ske på ett miljömässigt säkert sätt. Det är även självklart att den lagstiftning som finns inom bl.a. miljöområdet skall följas vid allt slags byggande. Som statens företrädare har Banverket här ett speciellt ansvar att föregå med gott exempel. Banverket är som myndighet ansvarigt för den verksamhet som verket bedriver inom de ramar som regering och riksdag anger. I början av september i år tillträdde Bo Bylund som generaldirektör för Banverket, och mitt förtroende för honom är orubbat stort. Jag och Bo Bylund delar uppfattningen att ett fortsatt tunnelbygge förutsätter att bygget kan bedrivas på ett miljömässigt säkert sätt. Det är nu viktigt att Banverket agerar på ett sådant sätt att verkets anseende kan återupprättas. I detta sammanhang vill jag poängtera vikten av att fullfölja den upprustning av det nationella järnvägsnätet som riksdagen beslutat. Om inte denna rustning fullföljs riskerar vi att transportsektorn på sikt utvecklas i en miljömässigt negativ riktning. Vad gäller frågan om alternativa dragningar av järnvägen vill jag erinra om att det genom årens lopp funnits en bred politisk uppslutning i alla partier kring att Västkustbanan skall byggas ut till dubbelspår. Den nuvarande banan över Hallandåsen utgör en av de största "flaskhalsarna" för speciellt godstrafiken, och behovet av att åtgärda denna sträcka har aldrig ifrågasatts. Vid planeringen av dubbelspårutbyggnaden mellan Båstad och Förslöv gjordes bl.a. en avvägning mellan miljöaspekterna samt godstrafikens och persontrafikens lokala och interregionala behov, vilket resulterade i att den nu påbörjade sträckningen valdes. Det viktigaste i dagsläget är att grundligt sanera det förgiftade området kring tunnelbygget och dra lärdom av det som inträffat, snarare än att på nytt utreda alternativa dragningar av Västkustbanan. Regeringen har redan tillsatt en kommission med uppgift att bl.a. lämna förslag till åtgärder som behöver vidtas för att liknande händelser skall kunna undvikas i framtiden. För närvarande anser jag att det inte finns behov av att tillsätta någon ytterligare utredning eller kommission. Det som har hänt vid Hallandsåsen får inte upprepas, och det är viktigt att de erfarenheter som nu vinns kan komma till användning vid andra infrastrukturutbyggnader, t.ex. Botniabanan och Citytunneln i Malmö. För att få bästa möjliga beslutsunderlag vad gäller Citytunneln godkände regeringen i maj 1995 att Svedab med statliga medel påbörjade en noggrann teknisk utredning angående projektets genomförbarhet. Utredningen presenterades i februari 1996 och innehåller bl.a. en beskrivning av de geologiska och hydrologiska förutsättningarna samt lämpliga byggmetoder. Det är min övertygelse att denna åtgärd har bidragit till att miljömässigt och kostnadsmässigt säkra detta projekt.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor, även om jag inte är nöjd med svaren i sig. Låt mig först uttrycka att jag tycker att det som har inträffat i Hallandsåsen är en mycket stor tragedi för de anställda och för berörda inom Banverket och Skanska såväl som för boende och näringsidkare i området, inte minst i miljö och naturvårdshänseende, kanske i synnerhet för järnvägen och järnvägens framtid. För mig är det centralt och viktigt att vi försöker att lära oss av vad som har hänt i Hallandsåsen. Många av de som jag har talat med under de senaste veckorna har uttryckt en mycket stor förvåning över att man i ett så stort och miljömässigt känsligt projekt inte haft en fortlöpande miljörevision från akademiska kretsar, vilket man har haft i många andra alternativa projekt som har bedrivits på olika håll i världen. Det är bra att man närmare studerar citytunneln. Men jag skulle gärna vilja ha ett besked om ifall man är beredd att göra och tillsätta en fortlöpande miljörevision som är fristående från banverk och entreprenörer för att på det sättet följa en närmast internationell praxis för att tillvarata miljöintressena. Jag skall inte beröra den pågående polisutredningen. Jag tycker att det är bra att en kommission har tillsatts och förutsätter att den ger full insyn för berörda och för allmänheten för att därmed skapa förtroende. Hallandsåsen blöder och det är därför viktigt att man prövar alla de förutsättningar som finns, antingen att stoppa bygget eller att finna alternativa metoder, alternativa dragningar, dvs. att finna en fullständig lösning där man kan försöka att lära sig av de misstag som har begåtts. Men det finns också andra delar som kommer in i fråga om Hallandsåsen. Under de senaste 24 månaderna har det varit betydande vakanser när det gäller generaldirektörsposten på Banverket. Under den kritiska sexmånadersperioden hade man ingen generaldirektör. Det är väl alldeles uppenbart att det har varit brister i uppföljningen av detta känsliga projekt, som redan föregående höst var på väg att bryta mot Vattendomstolens beslut. I en hearing här i riksdagen anordnad av jordbruks och trafikutskotten har man både från banverk och styrelse förklarat att ingen som helst rapportering har skett och inga frågor ställts från styrelsen om projektet sedan man beslöt att släppa till medel för att göra en betonginklädning av tunneln i februari innevarande år ända tills man kom fram till september i år. För mig är denna rapport om att ett så stort, känsligt och kontroversiellt projekt inte har följts upp utomordentligt anmärkningsvärd. Jag måste därför fråga statsrådet om inte heller någon uppföljning skett från departementet i denna stora och så känsliga fråga. Jag skulle också vilja fråga om det allmänt är så att Banverkets styrelse, utan departementets vetskap, kan ikläda sig nya kostnadsansvar för Hallandsåstunneln med 800 miljoner kronor, som man gjorde i februari. Det är nämligen närmast en fördubbling av kostnaden. När det gäller stora och problematiska projekt är det i alla de styrelser som jag har suttit i normalt med återrapportering även till ägaren. Därför är det som har skett för mig mycket anmärkningsvärt. Till sist vill jag också fråga om tillsättningar av generaldirektörer i känsliga verk kommer att ske snabbare framledes med anledning av erfarenheterna från Banverket.
Herr talman! Det som har hänt är naturligtvis väldigt allvarligt. Det finns väl ingen som kan säga någonting annat. Det är minst sagt djupt beklagligt. Det finns nog ingen riksdagsledamot som inte känner för de människor som har blivit drabbade på Hallandsåsen. Det har också lärt oss att det är dags för statliga verk, privata företag och alla andra att försöka leva efter den försiktighetsprincip som bl.a. slogs fast i Riokonferensen 1992. Den gäller i allra högsta grad kemikalieanvändningen. Vi måste ta användningen av kemikalier på mycket större allvar. Å andra sidan är det väldigt viktigt med nyanser även när det värsta inträffar. Det har funnits mycket övertoner i debatten under de senaste veckorna. Det är faktiskt inte så att hela Bjärehalvön är drabbad av denna olycka. Det är inte sant, och det är inte sant att järnvägens saga är all. Jag tycker att regeringen har hanterat problemet på ett mycket bra sätt. Jag tycker också att svaret är väldigt bra. Men jag vill stryka under den betydelse som järnvägen har på västkusten. Den är en nödvändig länk för att binda samman de aktiviteter som finns på västkusten med södra Sverige, men också med Danmark, kontinenten och naturligtvis också med Norge. Jag vill också peka på att järnvägen i sig är av utomordentligt stor betydelse från miljösynpunkt. Det är av betydelse när det gäller utsläppen av koldioxid, den s.k. klimatfrågan, att flytta över transporter till järnväg. Men järnvägen är också av betydelse för att minska de försurande utsläppen från bil och lastbilstrafik. I dag avslutas ett förberedande möte i Bonn när det gäller klimatfrågan och dess lösning. Ni som har följt nyhetsrapporteringen kanske har hört att USA inte tänker bli föregångare när det gäller att lösa problemen. USA:s ledare säger att han låter sig nöjas med att växthusgaserna stabiliseras någon gång framåt år 2010. Det svenska beslutet är att vi skall nå den stabiliseringen redan år 2000. Järnvägen har en stor strukturell betydelse för våra transporter, men den har också betydelse från miljösynpunkt. Med anledning av den debatt som har varit är det för mig som miljöengagerad politiker väldigt viktigt att vi nu försöker att lösa två uppgifter, dels att få en miljövänlig järnväg som också kan ta sig igenom Hallandsåsen, dels att vi kan lösa de miljöproblem som har uppstått. Det är alltså två uppgifter som vi skall sträva efter att lösa. Om vi mot förmodan inte skulle klara det, kan vi naturligtvis inte bygga en tunnel som inte uppfyller miljövillkoren. Men jag är fast övertygad om att det är möjligt. Det är vår uppgift som politiker och också regeringens uppgift att försöka att finna en lösning som blir bra för miljön och för kommunikationerna.

Herr talman! Det har här talats om förtroendefrågan och ansvarsfrågan. Jag skulle vilja ta upp det som inträffade allra först i Hallandsåsen. I december 1996 polisanmälde Miljöpartiet i Båstad ett brott som hade begåtts mot Vattendomstolen - det hade pumpats ut för mycket vatten. Man hade tillstånd att pumpa ut 33 liter vatten från båda tunnlarna, men man pumpade ut tre fyra gånger mer. I februari 1997 polisanmälde länsstyrelsen bygget av samma skäl. Men polisanmälan gjordes först efter flera muntliga och skriftliga varningar till Banverket. När katastrofen var ett faktum i oktober var det inte bara kor som dog och människor som förgiftades. Brunnar hade torrlagts långt tidigare och invånarna hade haft besvär med att få vatten. Åklagaren tog inte upp ärendet förrän katastrofen var ett faktum - förrän liken var på bordet så att säga. Det skedde i början på oktober. Per Westerberg frågade om det inte hade gjorts någon miljörevision. Såvitt jag förstår har Banverket ett sektorsansvar för miljöfrågorna på spårtrafikområdet. Banverket är skyldigt att följa miljöutvecklingen och upprätta program eller planer för hur man skall handskas med miljöfrågorna inom den egna myndigheten. Min fråga är: Vem kollar Banverket? Det är väl kommunikationsministern som har ansvar för att Banverket gör det som det är ålagt att göra? Det andra jag skulle vilja nämna här är att det står i ministerns svar att det viktigaste i dagsläget är att grundligt sanera det förgiftade området kring tunnelbygget. På slutet talar ministern om Citytunneln och att man har gjort en utredning som presenterades i februari. Bl.a. har man en beskrivning av de geologiska och hydrologiska förutsättningarna. Jag undrar om man tänker göra nya geologiska och hydrologiska undersökningar på Hallandsåsen. Om man vistas i tunneln och ser detta kraftiga regnande som pågår hela tiden förstår man att undersökningarna inte har varit tillräckliga här. De har varit bristfälliga, och de har inte tagit hänsyn till det som vi som känner åsen därför att vi har bott på den vet, nämligen att det finns vattenfickor överallt.

Herr talman! Den här tragedin har dubbla bottnar, om man kan uttrycka sig på det sättet. Dels handlar det om giftutsläppet, dels handlar det naturligtvis om att grundvattnet trängt in i tunneln, vilket är ett stort problem i sig. Hade man levt upp bättre till försiktighetsprincipen, som Berndt Ekholm var inne på, hade kanske chanserna varit större för att det här fruktansvärda inte hade inträffat. Det här visar verkligen hur viktigt det är att berörda myndigheter men också företag och entreprenörer har miljöledningssystem som fungerar. Det finns ett annat exempel som jag har fått besked om alldeles nyss. Det var Luftfartsverket som i samband med arbetena på Arlandabanan, strax efter att sprängningarna under flygplatsen hade påbörjats, i sitt kontrollsystem upptäckte förhöjda halter av kväve i flödena från flygplatsen. Vid undersökningar kunde man konstatera att de företag som hade ansvaret för byggnationen inte hade skött kontrollerna av vattenutsläppen från sprängningarna på ett sätt som hade förutsatts. Det här skedde under 1996, och därefter har åtgärder vidtagits. Men det här exemplet visar att man måste sätta in miljökontroller direkt för att upptäcka och åtgärda potentiella miljöproblem, dvs. försiktighetsprincipen, att det skall vara rätt och rent från början, måste gälla. Det är kanske den långsiktiga lärdom man skall dra av detta. Några konkreta frågor ställdes. Det system med chefer som vi har i våra statliga myndigheter i vårt land innebär att vi aldrig är chefslösa. Under en period när en icke ordinarie generaldirektör av olika anledningar måste träda in har den ställföreträdande generaldirektören ansvaret och skall utöva chefskapet på samma sätt som ordinarie generaldirektör gör. På det sättet kan man inte säga att Banverket har varit chefslöst. Vad gäller kostnadsuppföljning, uppföljning av stora projekt och vem som kollar Banverket, som Bodil Francke också frågar om, har vi ett system i Sverige där Riksrevisionsverket går in med revisioner på verk och myndigheter. Vi har ett system med måloch resultatdialoger. Vi har rapporter vad gäller bokslut kvartals-, halvårs och helårsvis. Det var i en sådan kvartalsrapport som departementet uppmärksammades på kostnadsfördyringen på 800 miljoner. Men Västkustbanan handlar totalt sett om 10 miljarder. Jag återkommer till övriga frågor.
Herr talman! Det jag vänder mig mot är inte framför allt chefslöshet. Jag förstår att det finns många chefer på olika nivåer i ett banverk. Men en vikarie är en vikarie. Det har förflutit en mycket lång tid, två år, då man har saknat ordinarie generaldirektör. Jag tror att man i alla organisationer vet vad det innebär att ha vikarier under en tid. Det blir inte samma ordning. Det blir inte samma säkerhet i systemen som när man har ordinarie tjänster tillsatta. Därför är det naturligtvis viktigt att generaldirektörer tillsätts snabbt och att man inte i upprepade fall låter tjänsterna vara vakanta, med vikarier som tjänstgör i stället. Den information som gavs på hearingen i trafikutskottet och jordbruksutskottet var att ingen som helst rapportering hade skett från Banverkets organisation till Banverkets styrelse. Från det att Banverkets styrelse hade anslagit ytterligare 800 miljoner för att täta tunneln till september innevarande år, under hela den kritiska perioden, har ingen rapportering skett, inga frågor har ställts. Då ställer man sig naturligtvis frågan om kontrollfunktionerna fungerar. Jag upprepar därför frågan: Om inte Banverkets styrelse har fått några rapporter eller ställt några frågor om detta stora problematiska projekt, som är normal kutym i vilken styrelse som helst, har inte departementet heller haft någon som helst uppföljning mer än kvartalsrapporterna? Har inga frågor ställts om en byggnation som är på väg att mer än fördubbla sina kostnader? Jag återkommer också till kostnadsfördyringen på 800 miljoner kronor. Jag måste erkänna att jag icke är på det klara med om det är normalt inom diverse verk att man har möjlighet att anslå ytterligare 800 miljoner kronor, mer än en fördubbling av kostnaden för en tunnel, utan att återförankra sig på något sätt. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på frågan om det är normalt inom Kommunikationsdepartementets verk att man kan förfara på det sättet. Sedan återkommer jag till den fortlöpande miljörevisionen. Jag tycker att det är bra att det finns resultatuppföljningssystem inom respektive verk även när det gäller miljön. Men när man diskuterar frågorna kring Banverket är det alldeles uppenbart att alla vill peka ned på de lägsta befattningshavarna i systemet. Styrelse och departement är helt utan insyn, har inte frågat eller fått rapporter. För mig är det viktigt med den fortlöpande miljörevisionen. Sådan finns i de stora känsliga projekten runt om i världen, där man inte är beroende av de vanliga normala cheferna i organisationen. Den sköts ofta av vetenskapsakademier, och jag tror att en sådan hade hjälpt alldeles påtagligt i Hallandstunneln. Jag kritiserar inte att det inte fanns någon. Jag kan bara beklaga att den inte fanns. Men framför allt skulle jag vilja ha en utfästelse för framtiden, att man är beredd att fortlöpande tillkalla den här typen av oberoende miljörevisorer för att undvika nya problem. Därmed får man mätresultat som slår larm i tid. Det togs ju många prover och gjordes tester i vattnet som kom ut ur Hallandstunneln, men ingenting som hade bäring på de försök med olika tätningsmedel som man höll på med. Det borde naturligtvis ha skett. Då hade man kunnat slå larm och få till stånd ett stopp på ett betydligt tidigare stadium.

Herr talman! Kommunikationsministern säger det som behöver sägas i slutet på svaret, dvs. att det som har hänt vid Hallandsåsen inte får upprepas. Det anspelas i svaret på kommunikationsministerns ansvarsområde - infrastrukturområdet. Jag tycker att vi skall lära oss läxan och ta vara på det som har hänt i Hallandsåsen. Det enda positiva som jag kan komma på med det som har hänt är att vi verkligen lär oss läxan. Det gäller också andra områden. Det är inte bara Kommunikationsdepartementets utan flera departements ansvar att se till att denna typ av händelser, där man inte tar fullt ansvar i miljöfrågan, inte upprepas. Kommunikationsministern talar om fungerande miljöledningssystem. Det är bra. Det borde innebära att man i alla sammanhang skall ha en policy och ett program, och att man verkligen skall göra seriösa miljökonsekvensbeskrivningar. De skall gå på djupet och vara allvarligt menade, och de skall vara förutseende. Det skall finnas ett uppföljningssystem. Det skulle säkert kunna likna det Per Westerberg talar om, dvs. en fortlöpande miljörevision. Om den skall göras av oberoende människor eller inte beror väl på projektets storlek, men jag tror att en fortlöpande uppföljning är oerhört viktigt. Jag förutsätter helt enkelt att regeringen nu gör en genomgång av statens alla myndigheter - inte bara av dem som är Kommunikationsdepartementets ansvar, utan också av dem som är andra departements ansvar - så att vi lär oss läxan.

Herr talman! Jag började med att räkna upp några datum angående polisanmälan: december 1996, februari 1997. Om man frågar polisen i Ängelholm, som fick den första anmälan, varför de inte gjorde något svarar de att arbetsbelastningen är så stor att man helt enkelt inte hinner med miljöbrott. Frågar man chefsåklagaren i Malmö Leif Pihlsgård säger han att man inte hade några resurser förrän i oktober. Miljöbrott är inte särskilt viktiga. De kommer allra längst ned på listan. Jag undrar vart en vanlig människa vänder sig om det inte finns resurser hos polisen, om han eller hon upptäcker ett miljöbrott som man vill att någon skall ta itu med. I detta fall hade det verkligen varit viktigt att titta på ärendet med detsamma. Jag fick inte svar på min fråga tidigare. Jag frågar omigen om man tänker göra nya geologiska och hydrologiska undersökningar på Hallandsåsen. Jag frågar med tanke på dem som bor där och som behöver sitt dagliga vatten. Jag undrar också om Riksrevisionsverket, kvartalsrapporter osv. fångar upp miljöreviderandet. När jag var på Hallandsåsen fick jag tillgång till rapporter som Skanska hade skickat till Banverket. Om man när man läser dessa rapporter har i minnet att 33 liter vatten får släppas ut ser man tydligt i papperna att det släpps ut mer.
Herr talman! Bodil Francke Ohlsson frågar mig - det är en fråga som jag tycker är berättigad - vart en vanlig människa skall vända sig om han eller hon känner att något är fel och att lagstiftningen är åsidosatt. Man måste naturligtvis vända sig till polisen. Vi behöver lära oss mycket av denna miljökatastrof. En sak som vi kanske skall lära oss är att denna typ av miljöbrott måste få bättre resurser. Vi talar om olika saker. När Bodil Francke Ohlsson och jag diskuterar detta talar vi om vattendomen och den delen. Giftutsläppet var en annan sak. Det hade att göra med att man försökte stoppa vatteninträngningen, men det var inte det som polisanmälan gällde vid det tillfället. I ett miljöledningssystem ingår naturligtvis också miljörevision. Att göra rätt från början och sedan följa upp och utvärdera varje led är faktiskt vad detta innebär. Det är det som är miljöledningssystem. Självfallet skall man ha miljörevision i alla objekt, små som stora. Organisationen måste se olika ut beroende på objektens storlek. Banverkets styrelse fattade när man antog sin miljöpolicy i maj månad också beslut om att miljöledningssystem skall fungera. För detta projekts del kan man med viss bitterhet säga att det var så dags då. Bodil Francke Ohlsson frågar också om det kommer att göras nya hydrologiska och geologiska undersökningar. De är redan påbörjade. Skall man när saneringsarbetet är klart kunna bygga en fortsättning på tunneln måste man använda nya byggmetoder, såvitt jag förstår. Då måste man naturligtvis också ha ordentliga fakta och data i botten. I det ligger hydrologiska och geologiska undersökningar. SGU är inne i det arbetet. Bodil Francke Ohlsson var också inne på att man inte har åtgärdat de olika polisanmälningarna. Det är en fråga som tas upp i den stora utredning som åklagaren ägnar sig åt. Han utreder hur det borde ha gått till. Vi får säkert svar den vägen också. Rapportering om projektets genomförande skedde till Banverkets styrelse. Det var det som var orsaken till att man i slutet på februari gav klartecken till den s.k. liningen och till de extra 800 miljonerna. När departementet hade sin mål och resultatdialog under våren togs denna fråga inte upp. Man kan naturligtvis ha synpunkter i efterhand och fundera över varför man inte rapporterade detta. Vi fick läsa om det först i den kvartalsrapport som kom senare. Det kan man verkligen ha synpunkter på, och det har vi också haft från departementets sida.
Herr talman! Jag återkommer mycket kort först till frågan om den fortlöpande miljörevisionen. Det är bra med miljöledningssystem, men det vill till att det finns ett oberoende. Det var just här det brast. Det gjordes omfattande provtagningar, men ingenting hade bäring på de olika experiment man gjorde med att täta tunneln med nya medel. Vetenskapsakademier, som man använder sig av i andra länder, tror jag är en utomordentligt bra lösning. Jag tycker att vi borde få ett positivt svar inte minst med tanke på byggandet av Citytunneln. När det gäller uppföljningen av projektet vill jag säga att det redan föregående höst syntes allvarliga problem med tunnelbygget. Det har berörts från talarstolen. Jag syftar på de stora vattenutsläpp som kom från tunneln. Styrelsen behandlade frågan i februari. För mig är det en gåta att inga frågor ställdes förrän i september - ett halvår senare. Det är en mycket kritisk period för ett av våra största projekt. Kostnaderna skenar och miljöproblemen är akuta. Det är konstigt att ingen återrapportering sker. Det har man nu vittnat om inför riksdagens utskott. Jag måste ånyo ställa frågan, denna gång mer specifikt: Har ingen som helst uppföljning skett till departementet, bortsett från kvartalsrapporten? Har det inte skett någon rapportering om hur det går med projektet? Den sista frågan gäller snabbare tillsättning av generaldirektörer. Min tro är att tragedin vid Hallandsåsen hade gått att undvika och att kommunikationen med styrelsen och departementet hade varit bättre om det hade funnits en ordinarie generaldirektör på plats och en erfaren direktion. Får vi framöver se snabbare och mer permanenta generaldirektörstillsättningar än vad som har varit fallet i Banverket?
Herr talman! När det gäller miljörevision är det, inte minst för att Banverket, Vägverket eller andra myndigheter skall kunna behålla sin trovärdighet, av vikt att man har oberoende, utanförstående expertis. Det arbete som generaldirektören har påbörjat i det här sammanhanget handlar också mycket om just användandet av oberoende expertis. Hur organisationen skall se ut i framtiden för att detta skall säkras gäller det att vara litet försiktig med att bestämma sig för innan vi vet säkert hur den bästa organisationen ser ut. Jag tror att det är oerhört väsentligt, inte minst för trovärdigheten vad gäller stora infrastrukturprojekt i fortsättningen, att man har en genomlysning både av myndighetens organisation och av hur projektorganisationen skall se ut vid stora projekt. Den frågan bör man därför förhålla sig litet ödmjuk inför i en sådan här generell debatt. Per Westerberg tar också upp tillsättningen av chefer. Ja, det var ju litet exceptionellt när generaldirektören avgick från en dag till en annan. Men när vi vet om i god tid att en generaldirektör går - jag kan då nämna Statens järnvägar som exempel - kan vi också utnämna en ny generaldirektör i god tid. Detta skedde också i fråga om SJ. Självfallet skall det vara på det sättet, men i det här fallet var det något exceptionellt.

Övriga statsråd förutsätts svara på frågor inom sina respektive ansvarsområden.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Klingvall. Jag tycker att det är bra att utbetalningsdagarna för pensionerna nu har flyttats tillbaka, men jag tycker att vi borde kunna börja tidigareläggningen av pensionsutbetalningarna redan i december i år. Det skulle inte kosta så mycket pengar, närmare bestämt 12 miljoner kronor, men det skulle betyda mycket för pensionärerna att slippa gå till posten under de sista hektiska dagarna av året.
Fru talman! Regeringen har i dag beslutat att tidigarelägga pensionsutbetalningarna fr.o.m. den 1 december.

Fru talman! I går läste jag ett TT-telegram där det stod att man i Finland räknar med att om man sänker skatten på alkohol med 70 %, skulle finska statens intäkter öka med 3,6 miljarder fram till år 2004. Jag vill med anledning härav ställa en fråga till statsrådet Vi tappar i dag stora skatteintäkter på grund av de höga alkohol och tobaksskatterna. Bedömer statsrådet att sänkta alkohol och tobaksskatter i Sverige skulle kunna få motsvarande effekter eller i vart fall leda till höjda skatteintäkter?
Fru talman! En av de grunder som svensk alkoholpolitik vilar på är ju prisinstrumentet, dvs. att priset på alkohol skall avspegla de sociala kostnader som är förenade med alkoholförbrukningen. Vi har traditionellt använt skatter för att se till att priserna hålls uppe på en sådan nivå att också konsumtionen påverkas nedåt. Den delen av alkoholpolitiken är viktig. Samtidigt påverkas vi av en internationalisering. Vi har nu öppnare gränser än tidigare, och vi ser att smugglingen av bl.a. alkohol och tobak har ökat i och med EU-medlemskapet. Den typen av ibland avancerad ekonomisk brottslighet skall inte framför allt bemötas med skattesänkningar utan med bättre verktyg för att gripa de skurkar och brottslingar som hanterar de mängder som kommer in över gränserna. Regeringen behandlar nu de förslag som Skatteflyktskommittén lade fram och som har remissbehandlats. Vi kommer under nästa år att lägga fram förslag i syfte att skärpa verktygen för att komma åt den grova smuggling som förekommer.
Fru talman! Min fråga var: Bedömer statsrådet att sänkta skatter på alkohol och tobak skulle kunna leda till höjda skatteintäkter för Sverige? Den frågan kommenterade inte statsrådet, och jag tycker att svaret från statsrådet andas litet av naivitet. Det som gäller den grova smugglingen är riktigt, men det förekommer också en legal privatimport baserad på att vi har så höga alkoholskatter i Sverige. Min första fråga kvarstår alltså.
Fru talman! Vad avser frågan om minskade skatter och lägre priser leder till ökad konsumtion vill jag säga att man naturligtvis matematiskt skulle kunna räkna fram att det skulle leda till ökade skatteintäkter. Var brytpunkten skulle ligga är svårt att säga. Det kan man spekulera om, och det har man gjort bl.a. i en typ av utredning i Finland. Men man måste också ta in de sociala konsekvenserna. Det handlar här inte bara om skatteintäkter och matematik utan också om socialpolitik. Alkoholpolitiken är del av den svenska socialpolitiken. Jag menar att det första Sverige skall göra när vi råkar ut för den smuggling som finns i stora delar av Europa inte är att sänka skatterna, utan att försöka skaffa de verktyg som behövs för att sätta stopp för smugglingen. Det finns förslag från Skatteflyktskommittén om förbättrad kontroll och om förändrad organisation, som vi nu studerar. Vi kommer att lägga fram förslag med anledning av dem under nästa år. Det är det första steget: att se till att få de verktyg som behövs för att sätta stopp för den grova smugglingen. Sedan har vi, som riksdagsledamoten Graf säger, en ökad legal handel över gränserna. Vi har lyckats få införselreglerna förlängda, och det gör att man inte kan ta in hur stora mängder som helst. Också det är en viktig del av socialpolitiken.
Fru talman! Min fråga baserade sig inte på att skatteintäkterna skulle öka på grund av en höjd konsumtion utan snarare på det förhållandet att konsumtionen av beskattad sprit skulle öka i förhållande till den insmugglade spriten. Det skulle väl i så fall vara en önskvärd utveckling. Skatteintäkterna skulle öka utan att totalkonsumtionen höjs. Det var bakgrunden till min fråga.
Fru talman! Jag delar Grafs uppfattning att det är önskvärt att dagens andel av t.ex. smuggelsprit skall minska kraftigt. För detta finns det mycket att göra. Norrmännen har arbetat mycket med informationskampanjer för att faktiskt göra människor medvetna om att detta är ett sätt att göda en allvarlig brottslighet. Vi kan också ha en bättre kontroll. Första steget skall inte vara att sänka skatterna.
Fru talman! Jag kommer från Uppsala, där oron är stor hos universiteten, hos länsstyrelserna, hos kommunen, hos alla invånare och inte minst hos de anställda i företaget Pharmacia & Upjohn efter de diskussioner som har varit om eventuella planer på att flytta företaget från Sverige. Jag förmodar att också regeringen delar den oron, eftersom regeringen har ett direkt ägaransvar som innehavare av 7 % av aktierna. Man har dock inte utsett någon styrelserepresentant i styrelsen för bolaget.
Jag vill erinra om att det inte är tillåtet att här i kammaren ha med sig mobiltelefoner eller annat som kan störa överläggningarna.
Fru talman! Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi bevarar så mycket som möjligt av näringslivets forskning i Sverige, och den svenska läkemedelsindustrin har ju genom årtionden svarat för en väsentlig del av den viktiga spjutspetsteknologi som läkemedelsteknisk forskning bygger på. Också regeringen är naturligtvis orolig med anledning av de uppgifter som har varit i omlopp om en minskning av forskningsinsatserna i Sverige. Regeringen har diskuterat den här frågan nu på förmiddagen på grundval av tillgänglig information. Företagets styrelse sammanträdde i går, och från det styrelsemötet har regeringen ännu inte fått någon information. Det är näringsministern som närmast följer den här frågan, och jag vet att han lägger ned ett stort arbete på att skaffa sig så mycket information som möjligt för att därefter kunna hantera frågan. Jag är inte beredd att yttra mig om något ytterligare i den här frågan.

Fru talman! Det finns en speciell bakgrund till det förhållande som i dag råder. Regeringen har i dag uppdragit till näringsministern att samla in kunskap och uppgifter i denna fråga. Det är väl lämpligt att han vid ett senare tillfälle i riksdagen får ge svar på de här frågorna.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Vi ser nu glädjande siffror på att arbetslösheten håller på att gå ned, dels på grund av den mycket lyckade satsningen på kunskapslyftet, dels på grund av alla de nya jobb som faktiskt kommer till stånd. Det är roligt. Samtidigt vet vi dock att arbetshandikappade har en mycket svår situation. Det råder en hög arbetslöshet för arbetshandikappade. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Ser vi någon tendens till att bryta arbetslösheten för arbetshandikappade? Finns det någon möjlighet att se ljusare på just den situationen?
Fru talman! Det är som Sonja Fransson påpekar en oerhört glädjande utveckling på arbetsmarknaden. För första gången på mycket länge går den öppna arbetslösheten på arbetsmarknaden totalt sett ned under 300 000. Den totala arbetslösheten, dvs. den öppna arbetslösheten och de som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är under 500 000. Det är flera år sedan vi hade den situationen i Sverige. Det är glädjande. Samtidigt är det viktigt att se till de utsatta grupperna. Får de del av det goda? Vi har studerat situationen för funktionshindrade och arbetshandikappade. Vi kan se att också den gruppen får del av detta. I den stora SCB-undersökningen visade det sig att under september månad var 32 500 arbetshandikappade arbetslösa. Det är en minskning med 7 000 jämfört med ett år tidigare. Så också där går kurvan ned, vilket är väldigt glädjande.
Fru talman! Tack, arbetsmarknadsministern. Det var mycket glädjande att höra att där också finns en tendens. Det är en lång väg kvar tills de arbetshandikappade skall få del av alla de möjligheter som finns på arbetsmarknaden och alla jobb som finns. Men det är ändå glädjande att kurvan är bruten och att den går ned också för den gruppen. som en följdfråga - hur det ser ut i Europa i övrigt. Det här är ju inte bara ett nationellt problem för de arbetshandikappade utan ett problem i hela Europa. Vad kan vi göra år det?
Fru talman! Jag har inte med mig några siffror från övriga länder. Rent generellt kan man säga att Sverige ligger väl framme i både synen på arbetshandikappade och funktionshindrade men också i hur långt det har gått med åtgärder. Det är något vi skall ta upp i EU vid det toppmöte som skall ske den 20-21 november. Jag försöker få med mig mina kolleger att också prioritera den frågan, så att också arbetshandikappade och funktionshindrade i andra länder skall ha samma rätt som andra till ett eget arbete. Vi får se om jag lyckas. Det vet jag inte.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern, men den handlar inte om tunnelbyggande utan om körkort. Om en grek eller portugis flyttar till Sverige, kan vederbörande gå till myndigheten och med en enkel formalitet få sitt körkort utbytt till ett svenskt körkort. Om en svensk flyttar till Amerika eller till Japan för så lång tid att vederbörandes svenska körkort löper ut och sedan flyttar tillbaka till Sverige - det finns många exempel på detta - kan vederbörande inte få sitt amerikanska eller japanska körkort utbytt utan han måste genomgå hela formaliteten med teori och uppkörning. Tycker kommunikationsministern att detta är logiskt?
Fru talman! Det finns en del i de internationella körkortsbestämmelserna som inte är logiskt. Det kan jag verkligen hålla med om. Vi håller på att arbeta med detta. Så långt vi har kommit nu är att vi har ett betydligt enklare, genomskinligt - transparent - system vad gäller EU:s medlemsländer. Körkorten är utbytbara mot varandra. Det skulle självklart vara en fördel om det gick att komma längre även med en del andra länder. Det förutsätter bilaterala överenskommelser och att det finns jämförbara utbildningsstandarder. Det är ett arbete som måste skötas land för land.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tolkar det som att det kommer att bli en förenkling. Det finns ytterligare en obegriplighet i detta. När han eller hon som flyttat till Amerika eller Japan och kommer tillbaka hit efter många års prickfri körning i Sverige och Amerika eller Japan lyckas återerövra ett körkort genom att genomgå teoriprov och uppkörning, får vederbörande ett s.k. nybörjarkort med vissa begränsningar. Vederbörande får då t.ex. inte idka övningskörning med sin fru som också har blivit av med sitt körkort. Kan vi räkna med att det blir vettigare regler även där?
Fru talman! Utan att gå in på detaljer; jag delar uppfattningen att det finns mycket att göra på det här området. Det pågår en översyn av regelsystemet.
Fru talman! Jag har också en fråga till kommunikationsministern. Jag själv och många med mig känner en stor oro inför det nya taxesystem som Telia har aviserat. Telia har i sin argumentation hävdat att nio av tio kommer att tjäna på det nya systemet. Det kommer för Telia att vara kostnadsneutralt. Om nio av tio tjänar på systemet, och om Telia inte kommer att få någon kostnad, då måste den sista tiondelen av konsumenterna vara de som får en markant höjning för att systemet skall gå runt ekonomiskt. Den sista tiondelen är abonnenter i kommuner som innefattas av många riktnummerområden. Jag vet att oron är stor över hela landet över detta. I mitt eget hemlän Västerbotten, som jag känner bäst, där har vi inom Skellefteå kommun sex olika riktnummerområden. Det är alltså de människorna som kommer att betala taxesänkningarna för de övriga nio tiondelarna. Jag vill fråga kommunikationsministern om hon tycker att detta lever upp till det beslut som vi har fattat i riksdagen om rimliga priser. Jag vill fråga om hon vill göra något åt detta - som kommer att bli ett problem för många abonnenter.
Fru talman! Jag delar Lena Sandlins uppfattning att detta är oerhört märkligt. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att den största teleoperatören, som har ett uttalat regionalpolitiskt ansvar i sin affärsidé, men också ett samhällsansvar ålagt av regering och riksdag, uppträder på det sättet. Jag har fått del av många reaktioner från kommuner, landshövdingar, PRO och andra pensionärsorganisationer om att prissättningen är orättfärdig. Jag delar deras uppfattning. Om jag inte inom de allra närmaste dagarna kan få absoluta garantier när det gäller motsatsen, har jag för avsikt att använda den paragraf i telelagen, 19 §, som medger att med hjälp av en förordning sätta ett pristak. Det är inte mer än rimligt att vi använder den lagstiftning som vi faktiskt har - föreslagen av regeringen och antagen av riksdagen. Det är min avsikt.
Fru talman! Det gläder mig att flera riksdagsledamöter ansluter sig till min uppfattning i frågan. I ett frågesvar i förra veckan var kommunikationsministern inte alls lika tydlig i frågan. Då sades det att det var Telias ansvar, Telia sköter det hela och Telia sätter avgifterna. Det är bra att vi får ett annat besked i dag. Post och telestyrelsen, som skall yttra sig i sådana frågor, kommer inte att uttala sig innan beslutet träder i kraft. Jag anser att det är helt orimligt att låta beslutet träda i kraft innan det har kommit ett uttalande. Jag är glad för att fler riksdagsledamöter tar upp denna fråga och att proteststormarna i Sverige är så tydliga. Det här är ett ensidigt gynnande av 08
Fru talman! Det är Telias ansvar. Men det är också så att vi har möjligheten enligt telelagen att gå in och sätta pristak för teletaxorna. Den beredskapen finns alltid från regeringens och Post och telestyrelsens sida - Post och telestyrelsen är tillsynsmyndighet. Jag menar att det finns anledning för regeringen att göra så, och jag tänker föreslå det.
Fru talman! Jag har en kort följdfråga. Kommer kommunikationsministern att stoppa ikraftträdandet av de nya reglerna den 7 november?

Fru talman! I går fick vi ett svar från kommunikationsministern där hon markerade det som sades i propositionen, nämligen att alltför stora prisvariationer mellan regioner eller mellan olika marknadssegment inte får accepteras. Detta gäller också likvärdiga tjänster. Jag tycker att de uttalanden kommunikationsministern har gjort i dag är väldigt bra, och att de stämmer överens med den opinion som finns ute i landet. I bl.a. Örebro län har man också diskuterat möjligheterna att varje län skulle kunna utgöra ett riktnummerområde. Är det en diskussion som har förts?

Fru talman! Riktnummer i olika län är en sak som ses över och som Post och telestyrelsen arbetar med. Men det löser inte det akuta problemet med den orimliga prissättningen, utan man får ta detta i två led. När man ser över riktnummerområden får detta konsekvenser t.ex. för företag som måste ge nya nummer till sina kunder osv. Detta är alltså en separat fråga, men den behöver också lösas. Pristaket måste dock sättas nu.
Fru talman! Ett mycket viktigt instrument både i miljöarbetet och i arbetet med att öka sysselsättningen är det som vi kallar för skatteväxling. Detta lades tydligt fast i den s.k. Skatteväxlingskommitténs material, som kom i januari i år.
Fru talman! Skatteväxlingskommittén lade fram ett mycket väl genomarbetat betänkande. Den lade också fram en bedömning av vilken möjlighet det finns att använda energiskatterna för att åstadkomma en skatteväxling framöver. I huvudsak delar jag denna bedömning, på längre sikt. Samtidigt har vi bakom oss en tvåårsperiod då vi har använt miljöskatter för att bl.a. se till att finansiera det kunskapslyft som genomförs över hela landet. En viktig sak vid användandet av miljöskatter är att se till tempot. Man skall inte under en mycket kort tid mycket kraftigt höja energiskatterna på ett sådant sätt att verksamheten inte hinner ställa om. Poängen med skatteväxling är att man kan stimulera fram en mer energieffektiv produktion och konsumtion, och det kan man inte göra om man går för hastigt fram. Denna avvägning har Skatteväxlingskommittén gjort på ett bra sätt. Nu fortsätter hanteringen av Skatteväxlingskommitténs betänkande, bl.a. i beredningen av ett nytt energiskattesystem som man arbetar med i Regeringskansliet.
Fru talman! Det är som skatteministern säger - Skatteväxlingskommittén var medveten om att takten borde vara hanterlig, och den var också medveten om vad som hade skett under de gångna åren. Men kommittén föreslog också väldigt tydligt att det borde utredas ytterligare hur ekonomiska styrmedel kan användas och utvecklas för att stärka en kretsloppsanpassning. Den föreslog att utredningsarbetet skulle starta redan 1997, dvs. innevarande år. Den föreslog också att man skulle analysera skatten på naturresurser och effekterna på t.ex. glesbygdsbefolkningen av en skatteväxling. Kommer det arbetet att inledas 1997, som Skatteväxlingskommittén föreslog?
Fru talman! En viktig del i det arbetet är just reformerandet av energiskattesystemet. Vill vi använda oss av skatteväxling som metod måste vi se till att ha ett energiskattesystem som fungerar på ett bra sätt. Min bedömning är att dagens energiskattesystem, som har växt fram under ett stort antal år och som har många olika undantag och krångligheter, gör det svårt att ta vidare steg på skatteväxlingen. Först och främst måste vi se till att få ett energiskattesystem som fungerar på ett enklare, bättre och effektivare sätt. Varje år gör man naturligtvis en bedömning i den ekonomiska politiken, och i skattepolitiken, av vilken typ av steg man kan ta för att locka fram en mer ekologiskt uthållig produktion och konsumtion. En hel del har gjorts under 90-talet. Skattereformen var ett mycket viktigt steg. De energiskatteförändringar som gjorts senare under 90-talet har också varit viktiga steg. Samtidigt lever vi i en internationaliserad ekonomi. Vi måste se till att vi i Sverige inte går så pass långt före alla andra länder att vi hotar produktionen hos svenska industrier. Därför menar jag att det inte är aktuellt att ta ytterligare steg på energiskattesidan just nu.
Fru talman! Energibeskattningen var en särskild del i Skatteväxlingskommitténs förslag, som vi nu lagt åt sidan just i avvaktan på det som skatteministern talar om. Men om jag skall vara alldeles uppriktig, fru talman, så fanns det nästan bara ett enda förslag som var årtalsbundet och konkret om hur fortsatta steg skulle tas. Det var just förslaget om att ett utredningsarbete skulle startas i år om hur ekonomiska styrmedel kan och bör användas för att utveckla och stärka kretsloppsanpassningen. Vid sidan av energiskattediskussionen, vid sidan av den internationella diskussionen och vid sidan av diskussionen om vad som har gjorts och att man bör gå fram i en rimlig takt var detta ett explicit och tydligt förslag som jag undrar om skatteministern tänker effektuera.
Fru talman! Skatteväxlingskommitténs betänkande är för regeringens del ett viktigt underlag i den här analysen. Kommittén gör avvägningar kring detta; vilken takt skall man ta, på vilka områden är det aktuellt att använda ekonomiska styrmedel osv. Detta är en viktig del av regeringens arbete framöver. Ytterligare steg kommer att tas under nästa år. Det gäller t.ex. avfallsskatten. Den införs under nästa år som ett sätt att använda ekonomiska styrmedel för att stimulera ett ekologiskt uthålligt beteende hos företag och hos medborgare. Jag menar alltså att regeringen använder Skatteväxlingskommitténs betänkande och de avvägningar som görs där på ett sätt som ger konkreta resultat i de förslag som läggs fram för riksdagen.
Fru talman! De senaste veckornas minskning av den öppna arbetslösheten är positiv. Men det skall ändå sägas att minskningen skett med lång fördröjning. Fortfarande står alldeles för många utanför arbetsmarknaden. Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Den föranleds av att det under senare år allt flitigare har diskuterats att vägen till nya jobb skulle komma inom den privata tjänstesektorn. Många förslag har kommit om sådana stimulanser. Från Folkpartiets sida har vi talat om lägre arbetsgivaravgifter, men också sett på andra länders modeller med t.ex. servicecheckar som man enkelt skulle kunna köpa på posten. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Tänker sig regeringen något slags försöksverksamhet där det vore möjligt att få svarta jobb vita och dessutom få fler människor i arbete?
Fru talman! Frågan som Elver Jonsson tar upp är oerhört viktig. Glädjande nog kan vi se en kraftig ökning av antalet sysselsatta i den privata sektorn, utan de sänkningar av arbetsgivaravgifter och annat som Elver Jonsson diskuterar. Men regeringen är självfallet också medveten om att denna sektor är oerhört personalintensiv - och personal kostar. Detta är en fråga som inte bara diskuteras i Sverige utan också inför det toppmöte om sysselsättning som skall äga rum i november. Man kan säga att den diskussion som Sverige mycket aktivt deltar i inte bara handlar om att sänka kostnaden för arbete utan även om att använda de pengarna på ett sådant sätt att lågutbildade får högre kompetens och utbildning. Jag tycker att det finns ett visst intresse av att vara aktiv i den diskussionen. Vi känner alla till Dan Anderssons utredning, som lade fram vissa förslag på området. Den ligger fortfarande hos skatteministern, och jag antar att han bereder den. Jag kan därmed svara så här i dag: Ärendet är inte avgjort, men jag planerar inte för dagen någon försöksverksamhet i ämnet.
Fru talman! Jag utgår ifrån och hoppas på att skatteministern är något mera otålig att komma fram i frågan än vad arbetsmarknadsministern nyss sade. Margareta Winberg var ganska nöjd. Men jag vill säga så här: Det är inget motsatsförhållande mellan att å ena sidan vara med om ett kunskapslyft som hjälper människor till en högre kompetens och å andra sidan ge människor en chans att gå in och ta även s.k. enkla arbeten. Det sistnämnda är förstås klart överlägset en öppen arbetslöshet. Framför allt ungdomar skulle behöva detta som en inkörsport till arbetslivet. Tjänste och servicesektorn skulle kunna vara en lämplig start. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern och skatteministern kan komma fram till lösningar och även aktualisera det här vid toppmöten, eftersom man ju också har sådana här bekymmer ute i Europa.
Fru talman! Jag har en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson. I storstäder med många flyktingar ökar hela tiden kostnaderna för socialbidragen. Det leder i sin tur till försämringar i den kommunala servicen för alla kommuninvånare. Statens extrabidrag till kommunerna, de s.k. Perssonpengarna, räcker inte till att kvalitetssäkra kärnverksamheter som skola, barn och äldreomsorg. Detta beror bl.a. på den stora inflyttningen av flyktingar som från början varit kommunplacerade i andra kommuner och som på grund av arbetsmarknadsläget inte får några jobb. Den uppkomna situationen med problem på arbetsmarknaden har bekräftats av en ny undersökning från
Fru talman! Det är riktigt som Marianne Carlström säger att det nu sker en ökning av de kommunala kostnaderna på det här området därför att statsbidragen upphör och kommunerna får ta den fulla kostnaden. Samtidigt har vi i dag fått en rapport från Kommunförbundet som också stämmer överens med de egna analyser som vi har gjort på Inrikesdepartementet. Den säger att det börjar ljusna för den kommunala ekonomin just därför att vi nu tillför extra statsbidrag till kommunerna. Vi har tidigare fördelat ca 400 miljoner kronor till de kommuner som har det ekonomiskt besvärligt med sin flyktingmottagning. Inför 1998 års anslag tänker jag föreslå att vi tar ytterligare 250 miljoner kronor ur det anslag som är avdelat till Inrikesdepartementet för krishantering och fördelar till de kommuner som har extra kostnader för flyktingar.
Fru talman! Jag är av den bestämda meningen och övertygelsen att för att öka förståelsen och legitimiteten bland människor för EU som ett övervägande positivt samarbetsprojekt måste vi ha offentlighet i EU:s organ. Justitieministern och jag har tidigare resonerat om de här frågorna, och jag vill gärna återkomma. Nu har vi genom Amsterdamfördraget fått ett slags ramlagstiftning för en ökad offentlighet inom EU. Nu gäller det att fylla den portalparagrafen med innehåll. Det blir ett långt och mödosamt arbete. Jag vet att Sverige har spelat en ganska aktiv roll i detta. Justitieministern och jag har ju varit ense om vikten och värdet av det. Men det finns fortfarande brister. En meddelarfrihet kommer t.ex. inte att kunna tillgodoses såsom vi är vana vid på svensk botten. Ett sekretessregister där man klart definierar vilka handlingar som kan vara offentliga och vilka som inte kan vara offentliga är också något som måste tas fram. Nu undrar jag om justitieministern och regeringen har gett upp i fråga om t.ex. meddelarfriheten. Eller kan man tänka sig att vi fortsätter att driva dessa frågor? De är ju en förutsättning för offentlighetsprincipen.
Fru talman! Frågan om offentlighet i EU är en fråga som den svenska regeringen inte bara har varit ganska aktiv i. Man får nog säga att vi har varit mycket aktiva. Vi, tillsammans med de övriga nordiska länderna och möjligtvis ytterligare något europeiskt land, har ju faktiskt tagit upp det som en av våra viktigaste frågor inför Amsterdamavtalet. Som Henrik Järrel säger, lyckades vi faktiskt att övertyga om att även EU borde ha samma utgångspunkt som vi, nämligen offentlighet i sina institutioner. Vi lyckades också med något som egentligen är lika viktigt, nämligen att det inte är institutionerna själva som sedan har att avgöra i det enskilda fallet om ett dokument kan lämnas ut eller inte. Det skall utarbetas rådsförordningar som skall fastlägga de närmare kriterierna för när det behövs sekretess. Det är ju en annan princip vi driver att offentlighetsprincipen inte innebär att allting är offentligt. Det arbetet går vidare, och jag är optimistisk om det. Vi lyckades inte övertyga om meddelarfriheten vid förhandlingarna, men vi kommer aldrig att ge upp den - inte på sikt.

Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Kommunernas sätt att sköta, eller rent av missköta, arbetsmarknadspolitiska åtgärder diskuteras ofta. Konkurrensverket har ju också kommit ut med en skrift om detta. Jag vill här ge ett exempel på det vansinne som pågår i en kommun. Det handlar om Enköpings kommun som skänker utrustning för nästan 110 000 kr till en konkursdrabbad företagare så att denne skall komma på grön kvist. Företagaren skall betala av kostnaden för utrustningen genom att utföra jobb åt kommunen och åt andra uppdragsgivare. Arbetsförmedlingens chef pekar på att en sådan åtgärd självfallet stör konkurrensen på marknaden och därför måste betecknas som osund. Han pekar också på en annan intressant aspekt. Kommunen anser sig nämligen inte ha råd att ordna jobb åt ett femtiotal resursarbetare för några tusen kronor var i månaden. Men tydligen tycker kommunens kommunalråd att det är helt okej att lägga nästan 110 000 kr på en enda person. Trots att såväl chefen på arbetsförmedlingen på orten och personalchefen i kommunen både avråder och avstyrker, beslutar kommunalrådet muntligen att ge den konkursdrabbade företagaren utrustningen. Självfallet har detta vansinne skapat starka reaktioner på orten.

Fru talman! Den svenska arbetsmarknadspolitiken genomgår en reformering just nu. Vi har hållit på med den i ungefär ett och ett halvt år. Den reformeringen går ut på att skapa ett större mått av lokalt inflytande och en mer decentraliserad arbetsmarknadspolitik. Det betyder inte att den skall kommunaliseras, utan det betyder att vi med nationella mål skall skapa ett ökat lokalt inflytande. Det inflytandet skall utövas i arbetsförmedlingsnämnderna där de kommunala företrädarna skall ha majoritet. Jag har uttryckt att kommunalrådet helst skall besätta ordförandeposten. Även länsarbetsnämnd, fackliga företrädare och det lokala näringslivet skall finnas med här. En viktig princip i det här sammanhanget, som man kan hävda mot bakgrund av vad Ann-Kristin Føsker har sagt, är att man inte kan vidta åtgärder på kommunal eller nationell nivå mot företag som snedvrider konkurrensen. Detta måste vara en vägledande princip. I övrigt har jag naturligtvis inga kommentarer till det enskilda fallet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Maj-Inger För ett år sedan var vi några ledamöter i riksdagens tvärpolitiska barngrupp som motionerade kring barnets rätt till dagisplats vid föräldrars arbetslöshet. Vi pekade på en mycket obehaglig tendens att kortsiktig spara pengar och behandla barnen olika. Vid arbetslöshet blev föräldrar hänvisade till att ta sitt barn ur barnomsorgen. Nu har Socialstyrelsen lämnat fram ytterligare en rapport som belyser det aktuella läget just i dag. Den säger att vartannat barn i åldern 1-5 år med arbetslös förälder i dag står utanför barnomsorgen, och flertalet mot föräldrarnas vilja. Jag tycker att det är viktigt att vi har fått reda på att det är mot föräldrarnas vilja.
Fru talman! Jag försöker svara, men jag vill betona att frågor som rör rätten till daghemsplats är statsrådet Ylva Johanssons område. Även jag delar Ewa Larssons oro för de här barnen och deras föräldrars möjligheter att kunna säga ja till ett erbjudet arbete om det uppstår problem med att få dagisplats. Jag är också orolig för barnens egen skull. Detta tas ju också upp i den rapport som presenterades i dag. Det jag ändå tycker att vi får ta fram som något positivt är de ökande resurser till kommunerna som nu kommer att ge dessa större möjligheter att prioritera barn och gamla i sin verksamhet. Jag tror att detta är en grupp barn som man behöver fundera litet extra noga på när det gäller hur man vill använda sig av de ökande resurserna. Jag kan också berätta att arbetsmarknadsministern inom den närmaste tiden kommer att träffa företrädare för Kommunförbundet för att just diskutera den här frågan. Så det här är definitivt en mycket angelägen fråga för oss i regeringen.
Fru talman! Det låter bra att frågan diskuteras. Vår motion tidigare handlade om att sprida information och kunskap om barns behov av kontinuitet. Nu slår den här dagsaktuella rapporten fast att detta är en tendens som verkar öka. Eftersom föräldrarna hela tiden står till arbetsmarknadens förfogande, har en annan typ av barnomsorg växt fram där man erbjuder just de arbetslösa att ha sina barn. Det här är väldigt märkligt. Det är ett fyrtiotal kommuner som har ordnat en "särbarnomsorg". Vi vet att invandrare, lågutbildade och unga ensamstående mammor är arbetslösa oftare än andra. Det är just deras barn som särbehandlas. Det är alltså var sjunde kommun som har hittat en särlösning och plockat ut de här barnen.
Fru talman! Jag vill på nytt betona att detta är Ylva Johanssons fråga. Men låt mig bara mycket enkelt kommentera. Jag tror inte att det här är något som vi enbart skulle kunna lösa genom att skriva om lagen eller ändra lagstiftningen. Det jag ser som det viktigaste i dag är att vi nu har möjlighet att ge kommunerna extra resurser. Det här är en viktig grupp att rikta särskild uppmärksamhet på. Jag tror att vi skall se fram emot den överläggning som jag vet att arbetsmarknadsministern kommer att ha med Kommunförbundet i just den här frågan.
Fru talman! Jag vill gå vidare utifrån motioner, det Socialstyrelsen har lagt fram i rapporter och en dom som kom i Regeringsrätten i förra veckan. Denna dom slog fast att några föräldrar som ville överklaga ett beslut, och som hade gjort det i kammarrätten, inte fick fullfölja sin talan och få saken prövad. Jag tycker att det är oerhört anmärkningsvärt och allvarligt att föräldrar inte har möjlighet att i högsta instans pröva rätten till barnomsorg för sina barn när dessa föräldrar är arbetslösa. Det är naturligtvis välkommet det som statsrådet Klingvall här säger, alltså att detta skall tas upp i samband med diskussioner med kommuner om arbetslösheten generellt. Jag tror att lagstiftning är nödvändig på området. Men det räcker inte att kommunerna får ytterligare pengar, för det skapas särlösningar precis som Ewa Larsson var inne på. Jag vill fråga utifrån barnets perspektiv - det barn som redan är drabbat i och med att föräldrarna är arbetslösa och som därmed kanske har sämre ekonomisk standard, mer otrygga föräldrar osv. Hur ser statsrådet Klingvall på denna typ av beslut i ljuset av FN:s barnkonvention som stadgar barnets rättigheter i sammanhanget?
Fru talman! Barnets bästa skall komma i främsta rummet. Jag antar att det var det som Eva Zetterberg syftade på. Jag tror att det är en oerhört viktig utgångspunkt när vi skall prioritera och diskutera omkring hur vi skall använda våra gemensamma resurser. Därför är jag väldigt glad för att vi nu faktiskt har möjlighet att ge kommunerna extra resurser. Jag är alldeles övertygad om att de förtroendevalda ute i våra kommuner som är ansvariga för den här verksamheten också kommer att ta denna möjlighet att diskutera barnens situation och hur vi kan utveckla och förbättra barnomsorgen.
Fru talman! Om regeringen inte är villig till lagstiftning, kommer den då att föra upp den här frågan som ett allvarligt problem och säga att kommunerna måste vidta åtgärder för att se till att alla barns rätt till barnomsorg tillgodoses? Detta gäller speciellt den grupp som utgörs av barn till arbetslösa.
Fru talman! Det är ju väldigt tydligt i den socialtjänstlag vi har i dag att förvärvsarbetande eller studerande föräldrar har rätt till barnomsorg. Jag har stort förtroende för att kommunerna kommer att vara beredda att diskutera hur vi kan utveckla och förbättra barnomsorgen för barnen i Sverige. Nu kommer de också att få ökade resurser för att kunna ta det ansvaret.
Fru talman! Problemet ligger ju i att kommuner tolkar socialtjänstlagen på olika sätt - utifrån sin ekonomi eller utifrån hur man har lyckats bygga ut barnomsorgen. Nu har man dessutom fått stöd för sin tolkning både i kammarrätt och i regeringsrätt. Detta är inte tillfredsställande. Något måste göras åt denna

Fru talman! Vi är i en situation där säkerligen alla - också de som har frågat - delar regeringens uppfattning att det här är en utomordentligt allvarlig och viktig fråga. Ingen förnekar frågans betydelse för vare sig föräldrarna eller samhället. Målsättningen och visionen från regeringens sida har varit klar i alla sammanhang. Alla barn skall ha en god barnomsorg och rätt till en daghemsplats. När regeringen nu har lagt så mycket pengar på just kommunerna för att bygga ut vård, omsorg och skola, är det också ambitionen att barnomsorgen skall förbättras. Nu är vi, fru talman, i den situationen att det enligt grundlagen ansvariga statsrådet, skolminister Ylva Johansson, inte finns här. Jag tycker att det är rimligt att vi kan vänta till en frågestund då hon finns på plats för att föra denna viktiga debatt. Jag hoppas att Ewa Larsson, Eva Zetterberg och Siri Dannaeus kan dela den uppfattningen. Vi underskattar ingalunda frågan, tvärtom. Det har också statsrådet Klingvall visat. Men det är kanske också rimligt att Ylva Johansson, som är ansvarig för frågan enligt konstitutionen, får en chans att svara.
Fru talman! Jag har en fråga till skatteministern. Medborgarna i Sverige bör behandlas lika. Jag tycker att det är orimligt att enskilda sparare skall betala förmögenhetsskatt på sitt aktieinnehav när huvudägare med stora förmögenhetsinnehav befrias från samma skatt. Av rättviseskäl tycker jag att förmögenhetsskatten bör slopas för samtliga medborgare och att detta bör kompenseras med en mindre höjning av bolagsskatten - något som även börschefen Bengt Rydén har föreslagit. Ett slopande av förmögenhetsskatten skulle också underlätta för många villaägare i högprisorter som drabbas av både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det skulle bli möjligt för dem att bo kvar i sina hem. Hur ser skatteministern på ett sådant förslag?
Fru talman! Jag är osäker på om Michael Stjernström var riksdagsledamot under perioden 1991-94, men det parti han tillhör röstade då för förslag från den dåvarande borgerliga regeringen om olika behandling av aktieägare. Man skattebefriade aktier på A-listan. Det har ju i sig byggt in en sprängkraft i förmögenhetsskatten. Det finns en lockelse att komma undan förmögenhetsskatt genom att gå från A-listan till O-listan. Det har orsakat en del av de problem som vi har sett under sommaren. Så den olika behandlingen startade 1992. Nu vill Michael Stjernström sänka förmögenhetsskatten och i stället höja bolagsskatten. Jag tycker att det är en mycket viktig poäng att vi under den här perioden av oerhörd turbulens i Sverige, en turbulens orsakad av den ekonomiska kris vi har gått igenom, samtidigt har lyckats hålla en låg, internationellt konkurrenskraftig bolagsskatt stabil under hela perioden. Jag hoppas att det också finns en bred överensstämmelse på denna punkt i kammaren. Detta är en viktig sak för Sverige. Vi har ett bolagsskattesystem som gör att vi är ett attraktivt investeringsland i Europa och i OECD. Jag är inte beredd att höja bolagsskatten för att sänka förmögenhetsskatten.
Fru talman! Nej, jag var inte ledamot av riksdagen under den förra mandatperioden. Jag var sakkunnig i Statsrådsberedningen. Men jag delar skatteministerns uppfattning att förmögenhetsskatten är olycklig när den slår olika på de olika listorna. Om det var fel under den borgerliga regeringen så är det ju inte mindre fel att det är så även nu. Det är den höga förmögenhetsskatten som har gjort att många har flytt från just A-listan till OTC listan och O-listan. I många andra länder har man slopat förmögenhetsskatten, t.ex. i Danmark och Tyskland. Den internationella konkurrensen om kapitalet ökar ju. Jag tror att det ligger i farans riktning att Sverige kanske tvingas sänka eller slopa förmögenhetsskatten helt och hållet. Hur ser skatteministern på en sådan tänkbar utveckling?
Fru talman! Regeringen har under hösten lagt fram förslag till riksdagen om att sätta stopp för den skatteplanering som vi hade under sommaren, då företag och deras ägare själva kunde bestämma huruvida de skulle betala förmögenhetsskatt eller inte genom att välja lista. Naturligtvis är det ett absurt system som man inte kan ha på lång sikt. Vi kan inte avskaffa förmögenhetsskatten genom att människor själva bestämmer sig för att byta lista. Det förslag som vi har lagt fram innebär att den typen av beteende inte längre belönas. Nu har vi ett förmögenhetsskattesystem som finns av fördelningspolitiska skäl. Det är viktigt, inte minst då vi har gått igenom den svåra saneringen av statsfinanserna. Men det är ett system som samtidigt uppmuntrar företagande. Arbetande kapital i det lilla företaget är inte förmögenhetsskattepliktigt. Om ett företag går in och noterar sig på OTC-listan är det icke heller förmögenhetsskattepliktigt. Om företaget fortsätter in på A-listan så är det kapital som huvuddelägaren, familjeföretagaren, själv har lagt ned i företaget inte förmögenhetsskattepliktigt. Det uppmuntrar växande företag, samtidigt som vi har kvar förmögenhetsskatten av fördelningspolitiska skäl. Det är inte rimligt att man i detta läge avskaffar förmögenhetsskatten. Det är knappast det första som regeringen föreslår när det äntligen finns litet resurser. Då satsar vi hellre på vård, skola och omsorg.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern med anledning av att AmuGruppen med början i Skåne skall börja ägna sig åt personaluthyrning till industrin. Personaluthyrning är ju en av de snabbast växande framtidsbranscherna, och många nya jobb kan växa fram i den. Min fråga är: Ser inte arbetsmarknadsministern de mycket stora riskerna med att det statliga bolaget, AmuGruppen, nu slår undan benen för de privata företag som åtminstone annars helt säkert kommer att etableras på detta område?
Fru talman! Jag vill börja med att säga de uppgifter som har förekommit i tidningarna var något överdrivna. Det är ännu inte klart på vilket sätt AmuGruppen skall bedriva uthyrningsverksamhet. Det är för övrigt något som ligger i budgeten och som det ännu inte har fattats beslut om av riksdagen. Innan dess kan det ju inte bli tal om att göra någonting sådant. Man har ju på grund av misskötsel av AmuGruppen AB under ett antal år tvingats till ordentliga nedskärningar av personal. Nu ser man att arbetsmarknadsutbildning behövs ännu en tid framöver. Om man då kan hyra ut personal på detta sätt kan det också vara en metod att ta till vara den kunskapen hos den personal som har blivit arbetslös. Om detta skulle ske, om riksdagen godkänner detta förslag, skall det naturligtvis ske på ett sådant sätt att det blir konkurrensneutralt, så att det inte slår undan benen på andra privata företag.
Fru talman! Det är skönt att detta ännu inte är klart, eftersom jag kan se stora risker med detta. Min uppfattning är att man inte kan bedriva någon form av statlig verksamhet helt marknadsmässigt eller konkurrensneutralt. Men om man ändå vill försöka göra det, är det inte då ett tecken på att man i stället, som Moderaterna har föreslagit, skulle kunna privatisera hela AmuGruppen? Visst behövs arbetsmarknadsutbildning, men det behöver absolut inte vara ett statligt företag som ägnar sig åt det. Det är inte heller bara det statliga företaget AmuGruppen som gör det i dag. Just en sådan verksamhet som personaluthyrning kan lika gärna, eller mycket hellre, bedrivas i privat regi. Ser inte arbetsmarknadsministern att det vore dags att privatisera AmuGruppen?
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson beträffande pågående budgetdiskussioner ute i kommuner och landsting. Det som har framkommit i diskussioner och i media om oppositionens skuggbudgetförslag är att en genomgående tendens är att oppositionen, oftast ledd av Moderaterna, grundar sina förslag med utgångspunkt i den ekonomi som tillskapas i kommuner och landsting av den socialdemokratiska regeringen utan hänsyn till den moderata rikspolitiken riktad mot kommuner och landsting. Är detta något som inrikesminister Jörgen Andersson har uppmärksammat?
Fru talman! Mycket av det som vi har talat om på riksplanet, nämligen att vi skall öka de generella statsbidragen till kommunerna fram till år 2000 med 16 miljarder kronor, skall nu om fyra veckor avgöras när budgetarna skall antas ute i de 288 kommunerna och 24 landstingen. Då kommer människorna att upptäcka att man från kommunernas sida är beredd att satsa på de områden som statsbidragen är avsedda för. Det är också viktigt att det parti som i denna riksdag har gått emot en ökning av statsbidragen också redovisar vilka konsekvenser det skulle få för vården, omsorgen och skolan om det genomfördes, alltså om kommunerna inte fick något ökat generellt statsbidrag. Detta parti skall därtill också sänka skatten. Det är viktigt att den debatten nu får föras ute i kommunerna, så att människor ser skillnaden mellan att man satsar de generella statsbidragen på dessa områden och att man inte gör det. Därför är det viktigt för de presumtiva väljarna till kommunalvalet nästa år att se skillnaderna.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern om kvinnofrid. Vi får rapporter om att kvinnoförtrycket kryper ned i åldrarna. Många unga skoltjejer berättar om hur de blir upptryckta mot väggarna och hotade om gruppvåldtäkt, som har visats på TV. Det används även könsord som skällsord i skolan. Kommer skolan, lärarna och vi som är oroliga över det ökade kvinnovåldet att få någon hjälp när den aviserade propositionen om kvinnofrid läggs fram? Jag tycker att det är oroväckande att man även i skolan börjar utsätta väldigt unga tjejer för hotet om den vuxna kvinnorollen.
Fru talman! Som jag har aviserat kommer det att läggas fram en kvinnovåldsproposition senare under hösten. Den kommer att ha en mycket bred uppläggning. Den kommer att handla både om ändringar av straffbestämmelser och utveckling av myndigheternas kompetens och förmåga att hantera den här typen av brottslighet. Men den kommer också väldigt mycket att handla om att attityderna i vårt samhälle skall förändras. Det kräver breda åtgärder. Att man t.o.m. i skolorna, bland ungdomarna, kan se hur det finns en föraktfull och ibland t.o.m. våldsinriktad attityd i förhållande till flickor är något som vi inte kan acceptera. Det är skolans sak att uppmärksamma detta och hitta formerna för att reagera mot det. Jag kan inte svara på i vilken utsträckning som man i Utbildningsdepartementets bidrag till kvinnovåldspropositionen kommer att hantera just det problemet. Men att skolan och skolans uppgift finns med i sammanhanget är helt klart.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

Symtom är tillräckligt skäl för sjukpenning. Vid allvarliga symtom när det gäller elallergi, elöverkänslighet eller amalgamöverkänslighet har det, såvitt jag vet, inte varit några bekymmer med att få sjukpenning om det står "symtom" i diagnosen.